Herr talman! Under 80-talet har samhällets kostnader för sjukdom, arbetsskador och utslagning från arbetslivet stigit kraftigt. De bakomliggande orsakerna till denna utveckling är brister i arbetsmiljö och arbetsorganisation samt vissa systemfel i socialförsäkringarna som leder till passivitet i stället för aktivitet. Några korta fakta kan belysa denna utveckling. Tittar man på sjukförsäkringen ser man att antalet sjukdagar har ökat kraftigt under 80-talet, från drygt 18 dagar 1983 till 26 dagar 1989. Varje sjukdag motsvarar ungefär 1,3 miljarder i sjukersättning och ungefär 20000 helårsanställda på arbetsmarknaden. Enligt dagens regler skall sjukförsäkringsavgiften täcka 85 26 av sjukförsäkringens kostnader, och resten skall tas av budgetmedel. För 1989 räcker avgifterna bara till 75 70 av kostnaderna, och det ger ett kraftigt underskott på 7,5 miljarder i sjukförsäkringsfonden. Till det kan läggas att de pengar som direkt betalas ut i form av av sjukpenning uppgår till 35 miljarder. Går man sedan över till arbetsskadeförsäkringen kan man konstatera att antalet anmälningar har fördubblats på fem år. 1989 var antalet anmälda ärenden ungefär 125 000. Kostnadsutvecklingen rusar i väg även för denna försäkring. Kostnaderna för arbetsskadesjukpenningen har sexdubblats realt under perioden 1983-1988. Under de senaste åren har också kostnaderna för livräntor ökat mycket kraftigt. Varje månad tillkommer 1000 nya livräntetagare. Det innebär att det även här blir en snabb utveckling av kostnaderna, så att underskottet i arbetsskadefonden 1989 beräknas uppgå till 9,3 miljarder. Den totala kostnaden för denna försäkring var ungefär 9 miljarder 1989. När det gäller förtidspensionering och sjukbidrag visar uppgifter som har presenterats att det i slutet av 1989 fanns 356000 förtidspensionärer. Det motsvarar 6,6 70 av det totala antalet personer i arbetsför ålder. Det är alltså en mycket stor andel som i dag står utanför arbetsmarknaden. Här har det under de senaste tio åren skett en ökning med 70 000 förtidspensionärer. Även här har vi en snabb utveckling av kostnaderna. 1989 kostade förtidspensionerna ungefär 26 miljarder. Det är en ökning med 3 miljarder på ett år. Mer allvarligt är det om man tittar på dem som fick sjukbidrag t.ex. 1987. Det var 11 900 personer. Går man vidare till året därpå, 1988, är det bara 1 100 av dessa som inte har någon form av ersättning, som således på något sätt har återgått i arbetsverksamhet. För samhällsekonomin som helhet kan man sammanfattningsvis konstatera att långtidssjukskrivningarna, arbetsskadorna och förtidspensioneringarna är de stora utgiftsposterna på socialförsäkringsområdet. Vi måste naturligtvis sätta in åtgärder under 90-talet som gör att vi minskar dessa kostnader och ökar antalet människor som aktivt kan delta på arbetsmarknaden. Vi måste åstadkomma förbättringar i arbetsmiljön. När vi från centerpartiets sida förra året medverkade till att införa arbetsmiljöavgiften och skapa arbetslivsfonden var det för att vi insåg det stora behov som finns när det gäller att utveckla teknik som förbättrar arbetsmiljön samt att det behövs kraftigt ökade resurser för rehabilitering och arbetsanpassningsåtgärder. Vi har därför också i det betänkande vi nu behandlar ställt oss bakom de riktlinjer som ligger till grund för arbetslivsfondens verksamhet, vilka återfinns i betänkandet. Här finns det, herr talman, anledning att något kommentera de synpunkter som både Gullan Lindblad och folkpartiets representant i debatten, Kjell-Arne Welin, redovisade. Jag tycker att både folkpartiet och moderaterna något har missat syftet med själva arbetslivsfonden. Dess syfte är inte att bidra till åtgärder som redan ryms inom ramen för den nuvarande arbetsmiljölagstiftningen, utan tanken är att arbetslivsfonden skall bidra till åtgärder som går utanför de kraven. Vi kan som exempel ta ett område som jag själv har ganska god erfarenhet av, nämligen handeln. Där är det i huvudsak små företag som är verksamma, och man kan konstatera att de enskilda företagen i sig inte klarar att utveckla ny teknik eller att åstadkomma modellarbetsplatser och liknande. De har inte resurser till det. Men om man ser det som ett branschintresse att minska antalet sjukskrivningar och långtidssjukskrivningar är det naturligtvis intressant att från denna fond kunna få stöd för att utveckla modellarbetsplatser. Det är ett exempel på tankegångar som fonden skall-kunna medverka till. När man talar om att det skulle vara rundgång av pengar och att de här pengarna, om man hade låtit dem stanna kvar i företagen, skulle ha lett till arbetsmiljöåtgärder på detta område, tror jag att man har letts litet fel. Det är inte det löpande arbetsmiljöarbetet pengarna skall användas till, utan till nya åtgärder, projektåtgärder, som utvecklar hela branschers möjlighet att få en bättre arbetsmiljö. Nu tycker vi från centerns sida inte att det räcker med de åtgärder som finns inom ramen för arbetslivsfonden. Vi menar att man måste gå vidare inom fler områden. Det pågår t.ex. ett arbete som gäller arbetsmiljökommissionen. Men det gäller också att se över socialförsäkringarna. Vi måste reformera dem under 90-talet, så att de leder till rehabilitering och aktivitet. Vi har i reservation 10 till betänkandet redovisat en plan för hur vi skulle vilja förändra försäkringarna och försäkringarnas administration för att uppnå dessa syften. För det första vill vi samordna sjukpenningen och arbetsskadesjukpenningen. Nuvarande ordning med två nivåer för samhällets sjukpenning har, som vi ser det, överlevt sig själv, genom att man numera via avtal i de flesta fall har en hundraprocentig sjuklön. Genom en samordning kan försäkringskassorna avlastas ett omfattande administrativt arbete och resurser frigöras. För samhällsekonomin innebär en sådan samordning ingen ökad kostnad, eftersom kostnaderna finns där redan i dag, med den skillnaden att en del är avtalsbundna. Sjukpenningen och arbetsskadesjukpenningen kan alltså enligt vår uppfattning samordnas till en sjukpenning med hundraprocentig ersättningsnivå. Beträffande livräntorna menar vi att man kan tänka sig att ta upp en diskussion med de avtalsförsäkringar som finns på detta område och se om man där kan finna en samordning, så att parterna på arbetsmarknaden helt enkelt tar över livräntedelen och de delar av arbetsskadeförsäkringen som gäller livränta. På det sättet avlastar vi samhället en del administrativa uppgifter som i dag sköts inom ramen för den offentliga sektorn. Den andra punkten som vi har presenterat gäller en arbetsgivarperiod på två veckor. Vi kan konstatera att det arbetas med ett sådant förslag. Det står att läsa i utskottsbetänkandet att man från regeringens och socialdemokraternas sida har tänkt om på den här punkten och att vi till hösten skall kunna få ett förslag om en arbetsgivarperiod. Jag avstår därför från att närmare utveckla våra tankegångar kring detta. I den tredje punkten som vi har presenterat i vår plan, som gäller ett samordnat rehabiliteringsansvar, vill vi för vår del peka på att försäkringskassornas rehabiliteringsansvar i dag inträder först efter tre månaders sjukpenningersättning. Ansvaret för olika former av rehabiliteringar är i dag ganska uppsplittrat. Landstingen svarar för den medicinska rehabiliteringen, kommunerna, via socialtjänsten, för den sociala situationen, arbetsmarknadsmyndigheterna för arbetsmarknadsåtgärder, osv. Det är ett känt faktum att motivationen för den sjuke att aktivt delta i rehabiliteringsinsatser sjunker snabbt ju längre tid som går innan åtgärder sätts in. Undersökningar visar att man förlorar kontakten med arbetslivet efter en relativ kort tids frånvaro. Vi menar att försäkringarnas konstruktion i dag inte medverkar till en aktiv rehabilitering. Exempelvis innebär de långa handläggningstiderna i arbetsskadeärenden att den försäkrade inte känner sig motiverad för rehabilitering förrän ett beslut föreligger i arbetsskadeärendet. Det förhållandet att försörjningen är tryggad genom sjukpenningen innebär också att andra aktörer med ansvar för rehabiliteringsuppgifter, t.ex. landsting, kommun, företag eller arbetsmarknadsmyndigheter, inte heller känner någon press på sig att snabbt komma i gång med ett åtgärdsprogram. Det tar med andra ord alldeles för lång tid från det att försäkringskassan tar kontakt med den försäkrade tills man är aktiverad i en rehabilitering och denna ger sådana resultat att man kan återgå till arbetet. Detta förhållande påverkar i hög grad kostnadsutvecklingen i sjukförsäkringen, vilket också visar sig i att de långvariga sjukfallen står för halva kostnaden för sjukpenningförsäkringen. För att åstadkomma en effektivare och snabbare rehabilitering krävs det flera samordnade åtgärder. Enligt vårt förslag skall arbetsgivaren, som jag redovisade tidigare, svara för de första två veckorna av en sjukskrivning. Därefter tar försäkringskassan över ansvaret. Vi anser att försäkringskassan redan inom en månad från det att vederbörande har sjukanmält sig skall ta den första kontakten med den försäkrade för att diskutera dennes situtation. I många sjukdomsfall kan man då ganska enkelt få fram ett besked om huruvida den försäkrade kan väntas återgå i arbete inom en relativt snar framtid eller om det kommer att krävas en längre tids sjukskrivning. Det finns redan på det här stadiet, som vi ser det, möjligheter att planera rehabiliteringsinsatserna, så att de kan startas så fort t.ex. en medicinsk rehabilitering är avslutad. Man kan alltså på ett tidigare stadium etablera kontakter både med företagshälsovård och andra när det gäller åtgärder som måste vidtas på arbetsplatsen. Vi tycker att den försäkrade bör få en egen handläggare på försäkringskassan som svarar för dennes rehabilitering och som har ansvaret för att åtgärder planeras och verkställs i samarbete med andra aktörer. I den mån rehabiliteringstjänster inte går att åstadkomma inom landsting, kommun eller annan statlig myndighets verksamhetsområde eller väntetiden blir så lång att den blir direkt till men för den försäkrade, skall det vara möjligt att inom ramen för sjukförsäkringen köpa sådana tjänster eller medverka till att kapaciteten ökas. Det skall åligga försäkringskassan att ansvara för att erforderliga insatser för den försäkrade kommer till stånd. Den fjärde punkten vi har presenterat handlar om arbetslinje i stället för förtidspension. Här kan man konstatera att våra önskemål till viss del är tillgodosedda i och med de förslag som föreligger i utskottsbetänkandet, dvs. att möjligheterna till förtidspension av arbetsmarknadsskäl stoppas. Vi tycker att man skall gå litet längre på det här området. Reglerna är i dag sådana att man kan erhålla hel, två tredjedels eller halv förtidspension, beroende på graden av arbetsnedsättning. Vi menar att man skulle kunna vända på denna diskussion och säga att man efter en genomgången rehabilitering och då man har en bestående arbetsnedsättning som är mer än hälften i stället för förtidspension ges möjlighet att få lönebidragsutfyllnad. Man skall alltså kunna gå ut på arbetsmarknaden, och företaget får då täckning för den del som inte motsvaras av en arbetsinsats. Skulle det visa sig att man inte förmår att klara sitt åtagande, skulle lönebidragsutfyllnaden successivt kunna förändras efter hand som arbetsförmågan sjunker. Först när arbetsförmågan helt har bortfallit skulle det vara aktuellt med förtidspensionering. Vi skulle på detta sätt få en ur individens synvinkel bättre modell. Man kan behålla kontakten med arbetslivet, och man svarar själv för sin försörjning i förhållande till sin arbetsförmåga. Detta ökar också arbetskraftsutbudet och det minskar den långsiktiga belastningen på pensionssystemet. Med dessa förslag får även försäkringskassorna en något annorlunda uppgift. Försäkringskassorna har i dag 15 000 årsanställda. De flesta arbetar med administrativa uppgifter, dvs. de administrerar transfereringar och bidrag till hushållen och till dem som är berörda av försäkringarna. En del av dessa uppgifter förs med våra förslag över till företagen. Däremot får försäkringskassorna helt andra uppgifter inom ramen för rehabiliteringen. Vi ser det som mycket viktigt — inte minst med tanke på att vi i höst skall behandla ett förslag om arbetsgivarinträde — att kassorna ganska snabbt får besked från regering och riksdag om att man nu kan påbörja utbildningsinsatser för den personal man har. Om man ser på det rent praktiskt kan man konstatera att huvuddelen av personalen är utbildad för administrativa uppgifter. Om vi genomför de här förändringarna skall huvuddelen av personalen i fortsättningen syssla med rehabilitering, alltså helt andra arbetsuppgifter. Då måste man, som jag ser det, påbörja en mycket omfattande vidareutbildning av den personal som i dag finns inom kassorna, såvida man inte skall byta personal de närmaste åren, och det tror jag inte är särskilt lyckat, vare sig för kassorna eller för själva verksamheten. Därför måste man, som vi från centern ser det, omgående starta en vidareutbildning som kan leda till att en större del av personalen under 1990-talet kan jobba med rehabiliteringsfrågor. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 10.
Herr talman! Alla är vi väl överens om huvuddragen när det gäller att rehabilitera människor i stället för att ge sjukpension och långvariga sjukskrivningar. Det är som jag sade en sak som vi moderater arbetat för så länge jag har varit i riksdagen och tidigare också, tror jag. Det är bra att man nu åtminstone börjar ta sådana grepp. Nej, vi har inte missat att läsa in det här, men det är tyvärr så att regeringen har valt den sämsta tänkbara formen, nämligen att lägga nya avgifter på företagen. Där tycker jag att centern har missat en del. Ni har ju alltid ställt upp för de små företagen, och det är kanske de som drabbas mest av de här avgifterna. Att man nu skall börja med en ny fonduppbyggnad vänder vi oss kraftigt emot. Löntagarfonderna skall ju nu snart upphöra att ta in nya pengar — nu börjar man med de här fonderna, och vi vet att LO har en massa dunkla förslag som gäller uppbyggnad av nya fonder. Det kan vi inte vara med om. Nej, vi skall, precis som Rune Backlund sade, i stället se över socialförsäkringarna. Där har vi ett gemensamt förslag om en arbetsgivarperiod, som verkligen ger företagen, inte minst de små, incitament att ta itu med arbetsmiljöer och genomföra åtgärder som man tidigare kanske släpat efter med. Man behöver många nya grepp här. Jag håller helt med Kjell-Arne Welin om att man skulle ha tagit fasta på de försök som redan har gjorts i Trelleborgsprojektet och annorledes och som visat att man skall jobba nära människor nedifrån. Jag har själv arbetat i en s.k. rehabgrupp på en försäkringskassa. Det blev inget arbete utfört där så länge man tillsatte socialchefer, chefen för länsarbetsnämnden, osv. Nej, först när man kom ned på nivån med socialassistenterna, som de hette då, och andra som jobbade nära människorna på t.ex. arbetsförmedlingar hände det saker. Det är så fel, så fel att börja med att tillsätta en generaldirektör i Stockholm och en massa regionala styrelser.
Herr talman! Rune Backlund hävdar att man vill hitta den absolut snabbaste vägen från den som är arbetsskadad eller sjuk fram till rehabiliterande åtgärd. I samma andetag hävdar han att den snabbaste vägen är att gå över regionala styrelser. Jag tycker inte att vi här skulle behöva debattera vilken väg som innebär den snabbaste åtgärden — jag tycker att sunda förnuftet säger att om man på lokal nivå kan sätta i gång en process så att de som är sjuka och arbetshandikappade kommer i åtnjutande av rehabilitering, är det utan tvivel den snabbaste vägen. Det är självklart att det är på det viset. Att behöva gå över regionala eller centrala styrelser med ansökningar och liknande kan enligt vad jag kan förstå aldrig gå fortare. Men det är klart att det krävs en del märkliga förklaringar för att man skall kunna hävda att beslutet om arbetsmiljöavgifterna var bra. Rune Backlund sade också att de pengar som arbetslivsfonden nu skall förfoga över inte skall användas för åtgärder som i dag görs på annat sätt.

Här kommer man alltså från arbetslivsfonden, från länsarbetsnämnden och från arbetsförmedlingen att konkurrera om vem det är som skall vidta de åtgärderna — de vidtas i dag. Vad man kunde säga är att de inte vidtas tillräckligt ofta, därför att arbetsförmedlingarna inte får indikationerna från försäkringskassan på att sådana åtgärder behöver vidtas. Men när man vet om att de behöver vidtas kan arbetsförmedlingen redan i dag vidta dem fullt ut. Detta är alltså en konkurrerande åtgärd. Jag kan nöja mig med det, herr talman.
Herr talman! Av Gullan Lindblads argumentering får man känslan att det farligaste med arbetslivsfonden är att den råkar heta ”fond”. Det verkar som om det är det allvarligaste med förslaget och inte vad det är tänkt att pengarna skall användas till. Låt oss se på vad som låg till grund för beslutet. Det är ju en begränsad tid som företagen betalar en arbetsmiljöavgift på 1 1/2 9 till arbetslivsfonden. Gullan Lindblad tog småföretag som exempel. Eftersom jag själv är småföretagare kan jag konstatera att det finns ett antal gemensamma intressen för småföretagen att tillgodose. Jag tog exempel från handeln, där det huvudsakligen är små företag verksamma. Det är t.ex. ett gemensamt intresse att få fram nya modeller för kassadiskar, att få fram vissa hjälpmedel och att få till stånd viss teknisk utveckling som varje enskilt företag inom handeln icke skulle klara att åtstadkomma själv utan där det krävs att man hjälps åt branschvis till gagn för hela näringen. Det innebär att vi på sikt spar pengar. Även småföretagen är i den situationen att långtidsarbetslösa och andra kostar också de företagen mycket pengar. Man får alltså inte se det här så att man enbart får en kostnad — man får också tillbaka någonting genom att man får minskade kostnader i andra delar av socialförsäkringssystemet. I och med att man får det får man i framtiden även lägre avgifter, vilket också gynnar de små företagen. Jag ser det här som ett sätt att förebygga och ta bort kostnader som annars skulle drabba näringslivet i framtiden, nämligen kostnader för utslagning i arbetslivet. Så till Kjell-Arne Welins kommentarer om att de här möjligheterna finns redan i dag. Det är klart att de gör — det är ingen som har förnekat det. Men det är bara att konstatera att de inte har räckt till. Om allting hade varit så bra, skulle vi inte ha haft ökad långtidssjukfrånvaro eller ökad förtidspensionering under 1980-talet. Jag kan inte komma fram till någonting annat än att det behövs en ny typ av punktinsatser för att vi skall kunna bromsa den här utvecklingen. Vi har från centerns sida bedömt att arbetslivsfonden är ett sätt att komma till rätta med de problem som finns — jag säger ett sätt, därför att vi har redovisat flera åtgärder. Men det här ligger i linje med vad vi bedömer vara möjligt att genomföra.

Herr talman! Vi har faktiskt redan en arbetsmiljölagstiftning som ålägger arbetsgivarna ett ansvar för arbetsmiljön. Det är nog inte bristande arbetsmiljösatsningar det främst beror på att kostnaderna har ökat för sjukskrivningar, arbetsskador m.m. — vi har delvis debatterat det tidigare i dag — utan det är också ett helt annat sjukskrivningsmönster, attityder till försäkringen, korttidssjukpenningssystem och allt detta som har gjort att sjuktalen har ökat. Därför är det själva försäkringen man borde åtgärda i stället för att tillskapa nya fonder. Som vi moderater ser det, är det ett kardinalfel att via ökade avgifter för näringslivet bygga upp fonder som man sedan skall kunna söka pengar ifrån, liksom att inrätta kollektiva sparformer i stället för att låta människor få chansen att spara själva, osv. Jag hoppas att det är ett tillfälligt misstag av centern att gå den väg partiet har valt i den här frågan. Jag vill se det så.
Herr talman! Rune Backlund hävdade att pengarna som arbetslivsfonden kommer att förfoga över inte skulle användas för verksamheter som utförs redan i dag. Sedan ändrade han sig och sade, att visst skall man använda pengarna till en del åtgärder som redan i dag görs men där resurserna inte räcker till. När en myndighet inte har tillräckliga resurser för att klara hela den verksamhet den är satt att sköta, skulle alltså enligt Rune Backlund den riktiga vägen vara att skapa en ny byråkratisk myndighet för att konkurrera med den myndighet som redan finns och utföra ungefär samma verksamhet. Jag måste säga, Rune Backlund, att jag har väldigt svårt att förstå logiken i det. Jag tycker att det är utomordentligt beklagligt att centerpartiet, bara för att man har medverkat till ett dåligt riksdagsbeslut, nämligen att införa arbetsmiljöavgifterna, sedan skall medverka till ytterligare ett dåligt riksdagsbeslut, att skapa en ny byråkratisk myndighet, en myndighet som skall konkurrera med framför allt arbetsförmedling och försäkringskassa och utföra arbetsuppgifter som dessa redan utför. Om man vill anvisa pengarna till myndigheter, borde de fördelas mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan, för att de skall kunna klara av problemen fullt ut. Det enda riktiga, Rune Backlund, ifall man vill genomföra snabba och bra arbetsmiljöåtgärder på lokal nivå, är att återföra pengarna till företagen, låta dem finnas i fonder hos dessa och låta skyddskommittéerna få ett ansvar för hur pengarna används till arbetsmiljöåtgärder på företagen. Då vinner man flera saker. Man vinner att företaget snabbt får en bättre arbetsmiljö. Man vinner att skyddskommittén får möjlighet att fatta ekonomiska beslut, vilket den inte har i dag. Jag tycker att centern borde tänka om här, eftersom det skulle vara till stort gagn för arbetsmiljöerna om pengarna användes så bra som möjligt. Så blir det definitivt inte genom att man inrättar nya byråkratiska myndigheter. De kommer inte att kunna genomföra reformer och vidta åtgärder så snabbt som det skulle behövas för att förbättra dåliga miljöer ute på företagen. Det finns redan i dag väldigt många företag som jobbar frivilligt med de här frågorna. Av dem finns oändligt mycket att lära. Det är där kunskapen finns om hur man skall förbättra arbetsmiljöerna på både små och stora företag.
Herr talman! Gullan Lindblad biter sig hela tiden fast vid att bara en del av kostnaden för sjukpenningsförsäkringen har ökat, nämligen kostnaden för korttidssjukfrånvaro. Men om man analyserar siffrorna, finner man att kostnaderna har ökat både för korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron. Korttidsfrånvaron är vi överens om att försöka hantera genom arbetsgivarperioden, och där har vi också fått socialdemokraterna och regeringen med oss, eftersom ett sådant förslag skall komma till hösten. Så gäller det då att komma åt långtidssjukskrivningarna, och det är där jag har upplevt att arbetslivsfonden kommer att kunna göra stora insatser genom att hjälpa olika branscher med att ta fram arbetsmetoder, arbetsmiljöteknik och annat som kan innebära minskade sjukskrivningstider och framför allt minskad utslagning från arbetslivet och förtidspensioneringar. Det är ju där de stora samhällsekonomiska vinsterna finns att göra. Det finns naturligtvis också vinster att göra på att hålla nere kostnaderna i de övriga socialförsäkringssystemen under 90-talet, vilket är till gagn inte minst för de små företagen, eftersom avgifterna, precis som Gullan Lindblad säger, är en tung börda för de små företagen. Så det är mycket i förebyggande syfte som de här åtgärderna sätts in. Kjell-Arne Welin förde ett resonemang om att myndigheter som redan finns, t.ex. arbetsförmedlingen, har de uppgifter som arbetslivsfonden skulle få. Jag är införstådd med att det förhåller sig så, men samtidigt kan jag ju konstatera att det inte har hjälpt. Vi måste utöka batteriet av åtgärder som vi kan sätta in för att återanpassa människor på arbetsplatserna. Vi måste vidga det batteriet på något sätt för att detta skall fungera. Jag vet inte hur många gånger Kjell-Arne Welin upprepade orden ”byråkratisk myndighet”, men jag tror att det är få saker som är så tydliga i det här betänkandet som att det handlar om ett minimum av byråkrati för att hantera de pengar det är fråga om. Det står mycket tydligt skrivet på flera ställen i utskottsbetänkandet och även i propositionen, att arbetslivsfonden skall utnyttja befintliga resurser inom andra myndigheter och inte bygga upp egna resurser. De styrelser som skall tillsättas både centralt och regionalt är huvudsakligen sammansatta av arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och arbetstagare, som tillsammans skall se var man kan göra de största vinsterna genom att använda pengarna och därmed påverka utvecklingen och arbetsmiljön.

Herr talman! Jag har lyssnat till debatten så här långt, och jag är förvånad över hur destruktivt folkpartiet och moderaterna vill behandla arbetsskador och arbetslivsfondens verksamhet. Det finns inga offensiva satsningar från dessa partier. En av de största samhällsfrågorna under 90-talet kommer att bli förändringen och förnyelsen av miljön på våra arbetsplatser. Jag vill påstå att 70 och 80-talen har varit förlorade decennier när det gäller arbetsmiljöfrågor. Bilden är ganska entydig. Antalet arbetsskador ökar. Kvinnornas andel bland de arbetsskadade växer. Förslitningsskadorna i nacke, axlar, rygg och armar är fortfarande en betydande del av arbetsskadorna. Kvinnor utsätts för de största riskerna inom sådana yrken som städare, montör inom elektronikindustrin, verkstadsmekaniker samt arbeten inom vård och omsorg, framför allt inom hemsjukvården. För männen är riskerna störst i branscher som slakteriarbete, jordbruk, gjuteriarbete samt byggnadsoch industriarbete. De psykosociala problemen på arbetsplatserna ökar. Herr talman! När det gäller insatser för aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens verksamhet, som detta betänkande handlar om, anser vi från vpk:s sida att det är positivt att det kommer förslag om aktiv rehabilitering av människor som har utsatts för dåliga arbetsmiljöer och att de nu förhoppningsvis kommer att få en chans till ett värdigt liv. Jag anser att det är bra att en arbetslivsfond byggs upp som kommer att förfoga över mycket pengar, ca 11 miljarder. Fondens tillgångar skall utgöra bidrag till arbetsgivare för utgifter för rehabiliteringsåtgärder, utgifter för investeringar för en bättre arbetsmiljö och åtgärder för att nedbringa de anställdas sjukfrånvaro. Vpk anser att det finns mycket som är positivt i propositionen om aktiv rehabilitering, men det finns en del saker som vi inte kan ställa upp på, t.ex. att möjligheten till förtidspension av arbetsmarknadsskäl skall tas bort. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 1991. Möjligheten till förtidspension av arbetsmarknadsskäl har funnits sedan 1972 och infördes av sociala och regionalpolitiska skäl. Om denna pensionsform skall tas bort måste man samtidigt tillskapa andra möjligheter att trygga försörjningen för äldre arbetslösa som slås ut från arbetslivet. Som vi framhållit måste man även i fortsättningen i vissa situationer kunna bevilja förtidspension av arbetsmarknadsskäl. I förhållande till vad som gäller i dag bör dock förtidspension av angivna skäl i de enskilda fallen kräva godkännande av en central facklig organisation. Regeringen bör få i uppdrag att utarbeta förslag till lagändring på den punkten. Kritik har även kommit från fackligt håll mot förslaget att avskaffa förtidspensioneringen av arbetsmarknadsskäl, t.ex. från LO-distriktet i Göteborg. En annan fråga som är oerhört viktig är den försöksverksamhet med en aktiv rehabilitering som kommer att genomföras vid två försäkringskassor i landet. Vpk har i en motion tillsammans med miljöpartiet också kopplat samman rehabilitering av arbetsskadade människor med en regional samverkan mellan Stockholms läns försäkringskassa och ett antal kommuner i Bergslagen, nämligen Avesta, Fagersta och Sandvikens kommuner. Diskussioner har förts mellan försäkringskassan i Stockholms län, LO-distriktet i Stockholms län och ett antal kommuner i Bergslagen. Parterna har enats om att Bergslagsregionen skall erbjuda rehabiliteringsresurser till självkostnadspris för patienter i Stockholms län, eftersom Stockholms läns resurser inte är tillräckliga på rehabiliteringsområdet. Grundprincipen skulle vara att resp. sjukvårdsdistrikt erbjuder 50 96 av sin totala rehabiliteringskapacitet åt patienter från Stockholmsregionen. På dessa tre orter finns en arbetsgrupp som lämnat förslag till eller håller på att utarbeta förslag till organisation, personalbemanning, investeringsnivå, lokaltillgång samt målinriktning för verksamheten. Läget är följande på de tre orterna: I Sandviken finns två projekt, varav det ena kan påbörjas redan i år. Detta är ett center för hjärnskaderehabilitering och en rehabiliteringsenhet för belastningsskador. I Avesta vill man ha ett projekt för yrkesskadade personer. Redan efter en månad skall en snabb analys av rehabiliteringsbehov göras och sambandet mellan skador och yrkesverksamhet skall utredas. Projektet skall vara en resurs för försäkringskassan i dess bedömningsarbete och underlätta arbetet med rehabiliteringen. Detta skall både gälla belastningsskador och lättare hjärnskador. I Fagersta vill man koncentrera sitt rehabiliteringsarbete till målgrupper som exempelvis äldre byggnadsarbetare med rygg-, höftoch ledbesvär. De tre orterna samarbetar redan i planering av den skisserade verksamheten och tanken är att man skall ha ett regelbundet utbyte av erfarenheter. Projekten stöttas av Bergslagsdelegationen, berörda kommuner och landstingen, nämligen de i Västmanlands län, Kopparbergs län och Gävleborgs län. Därför är det viktigt att riksdagen beslutar att försäkringskassan i Stockholms län skall ingå i denna försöksverksamhet tillsammans med kommunerna Avesta, Fagersta och Sandviken. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jan-Olof Ragnarsson anklagar folkpartiet och moderaterna, men jag skall koncentrera mig på kritiken mot folkpartiet för att vi skulle vara destruktiva och inte göra offensiva satsningar. Detta är inte rätt. Jag har sagt många gånger i olika sammanhang att vpk har varit föregångare när det gäller arbetsmiljöpolitiken. Under första halvan av 1980-talet var det bara vpk som väckte motioner om arbetsmiljö — bra motioner, värda en bättre behandling än de fick i denna kammare. Efter hand har folkpartiet också börjat motionera i dessa frågor. Men vi har olika grundsyn på hur det skall se ut. Vi i folkpartiet tror på ett decentraliserat samhälle så långt det är möjligt. Jan-Olof Ragnarsson och vpk tror på ett centraliserat samhälle. Vi föreslår i våra reservationer att dessa pengar skall användas för lokala åtgärder, och naturligtvis inte alls till byråkrati och till sidokostnader. De skall användas direkt till den verksamhet som man förväntar sig att dessa pengar skall användas till. Såväl de inbetalda arbetsgivaravgifterna som avkastningen av det kapitalet skall nästintill oavkortat gå direkt till åtgärder för dem som behöver dessa pengar. Vi menar att bästa sättet att få pengarna att fullt ut komma dem som behöver dem till godo är att se till att pengarna går tillbaka till de företag som betalt in arbetsgivaravgifterna. Vi menar att de bör bindas i en arbetsmiljöfond vid dessa företag och att skyddskommittéerna där sådana finns eller något motsvarande organ skall arbeta med dessa pengar så att de används för arbetsmiljöåtgärder, rehabiliteringsåtgärder och liknande för dem som behöver den här typen av stöd. Jag tycker inte att detta förslag är destruktivt, Jan-Olof Ragnarsson. Jag tycker inte heller att det saknar offensiv. Vi i folkpartiet vill lösa dessa problem och tror att bästa sättet är att lösa problem på det lokala planet med lokala åtgärder. Vi tror inte att bästa sättet är genom centrala åtgärder. Kvinnornas problem på arbetsmarknaden är väl kända. I det förra betänkandet, socialförsäkringsutskottets betänkande 10, hade vi en reservation om kvinnors sjukfrånvaro och arbetsvillkor och begärde att en kartläggande analys skulle göras. Den reservationen röstade vpk emot.
Herr talman! Till Jan-Olof Ragnarsson vill jag säga att illa skulle jag sköta mitt uppdrag som moderat ledamot om jag skulle få beröm av vpk. Då skulle jag genast avgå. Offensiva satsningar från vpk:s sida är naturligtvis lika med ökade pålagor på näringslivet och på företagen, uppbyggnad av kollektivt sparande och kollektiva fonder och tydligen också nya byråkratier, som gör att det tar ännu längre tid att rehabilitera de människor som är långvarigt sjuka och skadade. De inbetalade pengarna skall naturligtvis gå tillbaka till företagen. Man skall ha lägre avgifter genom det nya förslaget om arbetsgivarperiod som ger ett incitament till företagen att själva ta itu med arbetsmiljöfrågorna. Att Jan-Olof Ragnarsson inte så väl känner till arbetsskadeförsäkringen är mycket ursäktligt, eftersom de frågorna behandlas i socialförsäkringsut skottet. Men detta är en mycket rörig proposition, och då blir naturligtvis både betänkandet och debatten därefter röriga. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, heter det ju. Arbetsskadeförsäkringen har fått en svidande kritik från riksrevisionsverket, och allra senast från riksdagens revisorer. Det är en försäkring som är fel utformad genom att den har ett s.k. omvänt rekvisit. Man får ersättning för arbetsskada om det inte kan påvisas att det finns betydligt starkare skäl som talar emot sambandet mellan arbetsmiljön och skadan. Detta gör att 90-100 96 av alla skador erkänns. Jag vägrar att tro att vi i Sverige har så dåliga arbetsmiljöer att de visar sig i arbetsskadeförsäkringens galopperande kostnader. Vi har snart dubbelt så höga kostnader i Sverige som man har i Norge för arbetsmiljöerna. Det skulle vara en svidande kritik emot den sittande regeringen om vi efter alla dessa år med allt detta skryt om arbetsmiljölagar och annat skulle ha så dåliga arbetsmiljöer att vi är världsledande när det gäller arbetssjukdomar.
Herr talman! Jag kan först konstatera att Kjell-Arne Welin faktiskt gav vpk beröm för de motioner som vi väckt på arbetsmiljöns område, och det tackar jag för. Jag tror inte att den nya arbetslivsfonden kommer att innebära att det blir centrala åtgärder. Det är meningen att detta skall vara resurser till lokala åtgärder på företagen. Det är en förutsättning att det finns resurser och pengar att sätta in på det här området. Nu kommer det att avsättas ca 11 miljarder kronor som en grundplåt för att förbättra arbetsmiljöer. Jag förstår inte resonemanget om att det här är fråga om centrala åtgärder på arbetsmiljöns område. Gullan Lindblad skall kanske inte vara för säker. Jag kanske berömmer moderaterna någon gång, och hon skall nog inte lova att hon skall avgå bara för det. Det tycker jag vore synd. Gullan Lindblad säger att det bara är fråga om pålagor. Men det fordras medel för att förbättra arbetsmiljön. Jag redogjorde för hur det såg ut för kvinnorna och männen på arbetsmiljöns område. Jag gav också ett exempel på en decentraliserad verksamhet, nämligen den försöksverksamhet som förhoppningsvis kommer till stånd med ett samarbete mellan Stockholms försäkringskassa och Avesta, Fagersta och Sandvikens kommuner. Vi vill också diskutera decentraliserade och lokala åtgärder.
Herr talman! Vad man tror och inte tror är en sak, Jan-Olof Ragnarsson. Men det står faktiskt i betänkandet hur arbetslivsfonden skall vara organiserad, och det skall finnas centrala och regionala styrelser. Vi i folkpartiet anser att man bör gå ett steg längre och se till att man får ett direkt avgörande inflytande på lokal nivå. Då tror vi att pengarna kan användas på ett bra sätt. Jan-Olof Ragnarsson nämner Avesta gång på gång både i sitt huvudanförande och i repliken, och jag tycker att det är bra. Avesta järnverk har tillsammans med kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen i Avesta under ganska lång tid bedrivit ett projekt inom företagshälsovården för rehabilitering och bättre arbetsmiljö på företaget med mycket stor framgång. Det finns säkert väldigt mycket kvar att göra. Men man har lagt grunden för förbättringar som kommer de anställda i företaget till del. Nu ligger man naturligtvis i startgroparna för att komma vidare, och helst med de pengar som arbetslivsfonden kommer att förfoga över. På de platser där det finns en tradition med sådan verksamhet börjar man kunna detta. Man vill gå vidare i arbetet, och det ligger på lokal nivå. Om man fått tillgång till de här pengarna utan att behöva göra ansökningar hos regionala styrelser skulle arbetet gått betydligt snabbare och man hade sluppit en byråkratisk hantering. Det är därför, Jan-Olof Ragnarsson, som folkpartiets förslag är bäst. Man ser till att pengarna kommer tillbaka till företagen och att de binds i arbetsmiljöfonder, och skyddskommittéerna får ett avgörande inflytande på hur pengarna skall användas inom företaget till de anställdas fördel. Om detta sker kommer det att gå fort. Det blir ett bra resultat, och människor kommer att behöva vara inaktiva under betydligt kortare tid än med den ordning som regeringen föreslår.
Herr talman! Jag noterar att Jan-Olof Ragnarsson i varje fall inte framhärdari att vi är världens mest sjuka och arbetsskadade folk. Det är alltid något. Han säger att man vill ha en decentraliserad verksamhet, och de försök som redovisades är intressanta. Varför då gå med på att inrätta ett centralt ämbetsverk med en generaldirektör i spetsen och en massa regionala fonder över hela Sverige? Detta innebär en byråkrati och ett typiskt socialdemokratiskt hanterande av dessa frågor. Detta får till resultat att hela ärendebehandlingen fördröjs. Låt försäkringskassorna sköta detta! Det finns ju massor med folk där. Införandet av arbetsgivarperioden frigör uppemot 5 000 personer på ett bräde. Det har man räknat fram. Ta hand om den kapacitet och det kunnande som finns där! Låt dessa människor arbeta med ärendena och inte alla dessa byråkrater!
Herr talman! Jag vill till folkpartiets representant säga att det är meningen att också skyddskommittéerna, vilket jag sade i en tidigare replik, skall ha ett stort inflytande över vilka resurser som skall sättas in för att förbättra arbetsmiljön. Detta är också ett sätt att få resurser. Ni nämner ingenting om att det blir 11 miljarder kronor som tillkommer utöver de medel som förut finns tillgängliga inom arbetsskadeförsäkringen. Ni talar om centrala och regionala byråkratier. Jag tror att dessa regionala byråkratier, som ni kallar dem, också kan få den här lokala anknytningen. Gullan Lindblad sade att det kan frigöras resurser på försäkringskassorna. Men det behövs också resurser. Ni vill ju inte ha dessa 11 miljarder kronor som ställs till förfogande genom arbetslivsfonden. Hur skall vi kunna börja förbättra arbetsmiljöerna i det här landet om vi inte har resurser till vårt förfogande?

Herr talman! Vi är alla överens i den här frågan. Jag kan inte se att det finns någon här som inte är överens om att vi måste göra någonting åt dessa problem. Jag tycker att alla förslag som är seriöst menade och som man har genomgått grundligt är bra förslag, och dem skall vi acceptera och pröva. Vi i miljöpartiet de gröna har i huvudsak ställt oss bakom detta betänkande. Jag behöver nu inte upprepa de siffror som Rune Backlund nämnde i sin utmärkta redogörelse. Det är samma siffror som jag har. Vi har nu ett underlag som visar att det behövs att vi gör någonting. När vi nu har fonderna tycker jag att vi skall använda dem. Näringslivet har pengar, och vi kan mycket väl utnyttja dessa fonder. Detta är ett sätt att ta in pengar för att använda dem till just arbetsmiljön. Införandet av arbetsgivarperioden innebär att man tar mycket mera pengar från företagen, vilket de har talat om flera gånger, och detta på ett felaktigt sätt, vilket vi tidigare har sagt. Det finns ett annat sätt att frigöra personal på försäkringskassorna. Det är arbetsgivarinträdet. Det är möjligt att införa ett arbetsgivarinträde, vilket många redan har. Jag har, tror jag, haft det i hela mitt arbetsliv, eller i varje fall så länge det har funnits. Gullan Lindblad hävdade att Sverige har den sämsta arbetsmiljön i världen. Jag är alldeles övertygad om att vi inte har det. Men det finns fortfarande åtgärder som behöver vidtas för att minska antalet arbetsskador. Det är bl.a. de enformiga arbetsuppgifterna som är orsaken till de svåra arbetsskadorna. Miljöpartiet har en socialklausul som vi skulle vilja sätta i sjön när det gäller import från andra länder. Vi vet ju t.ex. vilken arbetsmiljö det finns i uländerna. Det är oerhört viktigt att rehabiliteringen sätts in snabbt. Det är vi också överens om. Man måste därför se hela socialförsäkringssystemet som en helhet. Men jag tänker ändå bara hålla mig till det föreliggande betänkandet, annars skulle det ju bli ett långt föredrag. Jan-Olof Ragnarsson och jag har en gemensam motion där vi tar upp tre områden, Västmanland, Dalarna och Gästrikland. I motionen yrkar vi att man skall satsa på de försök som redan är påbörjade. Det räcker inte med att Avesta järnverk har genomfört förbättringar. I Avesta skall en särskild satsning göras på vårdpersonal. Motionen är inte heller en s.k. hembygdsmotion. Det är här fråga om tre orter som i samarbete med storstadsregionen skall åstadkomma någonting. Det behöver alltså inte bli centralstyrt. Men det är utmärkt att det också finns regionala styrelser så att man kan titta ut över länsgränserna och samarbeta. Jag skall inte upprepa vad som kan göras på de olika platserna. Mitt tal blir inte så långt. Jag vill yrka bifall till reservation 3. I min motion Sf25 tar jag upp frågan om förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl. Jag har på något sätt missat denna motion i hanteringen, men jag vill yrka bifall till reservation 6 av vpk som innehåller ett liknande förslag. Vi i miljöpartiet vill inte att förtidspensioneringen skall upphöra helt. Men vi tycker att man skall vara restriktiv, eftersom det är bra att hålla på arbetslinjen. Det här är ett regionalpolitiskt problem. När företag läggs ned i områden med ensidigt arbetsutbud menar man nu att äldre arbetskraft skall börja arbetspendla. Det kan inte vara meningen. Vi hoppas att man skall kunna behålla delar av systemet med förtidspensionering av arbetsmarknadsskäl. När det är ont om arbetskraft blir kvinnor och blivande pensionärer s.k. topparbetskraft. Om man jämför med energiområdet fungerar vattenkraften som toppkraft vid perioder då det råder stort behov av energi, t.ex. under dagtid och vintertid. Det kan ju låta bra att kvinnorna och pensionärerna är topparbetskraft. Men det är inte riktigt så. Det går inte att driva arbetslinjen för långt. Vi vill ha kvar förtidspensioneringen till vissa delar. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 3 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi tycks i alla fall vara överens om att utslagningen på arbetsmarknaden är ett stort problem. Antalet anmälda arbetsskador ökar kraftigt, antalet förtidspensionärer likaså. Det här frestar naturligtvis på samhällsekonomin. Men det verkligt tragiska är förstås att bakom siffror och statistik döljer sig enskilda människoöden. Det är kvinnor och män som lider och far illa på sina arbetsplatser, som har värk och som tvingas gå hemma under långa tider, som känner sig isolerade och längtar efter att kunna arbeta igen. Här finns många bakom dessa siffror som får sina liv förstörda på grund av dålig arbetsmiljö. Den här utvecklingen måste motarbetas med all kraft. Utgångspunkten måste vara att var och en skall kunna gå till sitt arbete utan att behöva känna oro för liv och hälsa. Det är mycket tillfredsställande att det nu pågår en ordentlig offensiv för en förnyelse av arbetslivet och mot de dåliga arbetsmiljöerna. Tillsättandet av arbetsmiljökommissionen var ett första steg i denna offensiv. Kommissionen skall under det här året redovisa sina förslag om hur man skall komma till rätta med farliga och ohälsosamma arbetsmiljöer. Kommissionen skall också presentera förslag om hur rehabiliteringen skall kunna utformas. Det arbete som kommissionen håller på med följs med stort intresse i arbetslivet, och dess förslag emotses med stora förväntningar. Vi vet också att regeringen under året kommer att förelägga riksdagen en proposition med kommissionens arbete som utgångspunkt. Redan nu tas ett första steg. I proposition 1989/90:62, socialdepartementets bilaga, framförs förslag som ger försäkringskassorna möjlighet att köpa yrkesinriktade rehabiliteringstjänster. I syfte att utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer föreslås vidare en försöksverksamhet vid två kassor. Det föreslås också attitydpåverkande insatser och ökad kontrollverksamhet. Utöver hel och halv sjukpenning föreslås att en fjärdedels och tre fjärdedels sjukpenning skall kunna ges ut. Detta har på försök prövats vid tre kassor, och erfarenheterna av försöken är goda. Vidare finns förslag om att ersättning för resekostnad skall kunna utgå i stället för sjukpenning, förslag om I den bilaga som arbetsmarknadsdepartementet står för anges riktlinjer för hur arbetslivsfondens medel skall användas och hur verksamheten skall organiseras. Vidare finns det en rad förslag om hur rehabiliteringen skall kunna förbättras. Det är alltså ett ganska stort första steg mot en bättre rehabilitering som tas i och med den här propositionen. Ett förverkligande av de åtgärder som föreslås bör bidra till att människor inte skall behöva drabbas av långa sjukskrivningar eller förtidspensionering, och också ge dem som trots allt ändå drabbas möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet. Eftersom arbetsmarknadsministern står efter mig på talarlistan, gör jag för tids vinnande ingen längre inledning utan skall nu övergå till att kommentera de reservationer som är fogade till betänkandet. Tillåt mig först att kommentera Kjell-Arne Welins något märkliga inledning. Han presenterade Ulf Westerberg på ett sätt som jag inte känner igen. Jag kan inte för mitt liv räkna ut vad den beskrivningen har med denna diskussion att göra. Kjell-Arne Welin påstod att Ulf Westerberg var en raljerande typ, som inte satte så stort värde på vad som beslutades och inte beslutades i riksdagen. Jag känner Ulf Westerberg så pass väl att jag vet att den beskrivningen är felaktig och falsk. Jag kan, som sagt, inte för mitt liv räkna ut vad dessa påståenden kan tillföra diskussionen. Kjell-Arne Welin får försöka förklara det för mig. Med anledning av propositionen har 21 motioner väckts. Samtidigt har 13 motioner från allmänna motionstiden behandlats. Det har under utskottsbehandlingen resulterat i 10 reservationer och 5 särskilda yttranden Reservation nr 1 handlar om vilka typer av rehabiliteringstjänster som kassorna skall ges möjlighet att köpa. Som framgår av reservationen och vad som har sagts tidigare anser reservanterna att kassorna, utöver den yrkesinriktade rehabiliteringen, också skall kunna köpa medicinsk rehabilitering, såväl offentliga som privata tjänster. I propositionen skiljs klart mellan yrkesinriktad rehabilitering och medicinsk och social rehabilitering. Den medicinska avser att återställa grundläggande funktioner och tillhör sjukvårdshuvudmännens ansvarsområde, medan primärkommunerna främst svarar för den sociala rehabiliteringen genom service, råd, upplysningar och bistånd i personliga angelägenheter. Den yrkesinriktade rehabiliteringen handlar om att underlätta för människor med olika handikapp att få ett arbete eller behålla ett arbete. Det är alltså en klar skillnad mellan de olika inriktningarna. Vi säger också i betänkandet — ödmjuka som vi är — att skillnaderna inte är givna för all framtid, utan att gränserna förskjuts med utvecklingen på rehabiliteringsområdet i stort. Detta kan alltså behöva ses över från tid till annan. Utskottsmajoriteten delar just nu den uppfattning som uttrycks i propositionen, att medel från arbetslivsfonden inte skall användas för att betala medicinsk eller social rehabilitering. Med anledning av detta yrkar jag avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 vänder sig reservanterna mot förslaget om att socialförsäkringsnämnderna skall kopplas in redan under beredningen av ärendena. Reservanterna befarar en ökad byråkratisering och långa väntetider. Utskottsmajoriteten tycker lika illa om den typen av företeelser som reservanterna, men man anser dels att farhågorna är överdrivna, dels att den kunskap om arbetslivets villkor som finns representerad i socialförsäkringsnämnderna är så värdefull att den bör tas till vara. Hur detta slutgiltigt skall organiseras synes regeringen ha för avsikt att återkomma till längre fram. Vi i majoriteten anser att det är klokt att åtminstone i ett inledningsskede följa propositionens förslag i detta avseende. Jag tycker att organisationen över huvud taget har beskrivits på ett överdrivet sätt under på den tidigare debatten. Man talar om en mycket stor organisation, om ämbetsverk med generaldirektörer osv. Det har inte hjälpt att Rune Backlund på ett lugnt och behärskat sätt har försökt att beskriva att det i propositionen står att det skall vara ett minimum av organisation runt detta. Med anledning av att det rör sig om medel som finns utöver vad som normalt brukar finnas i rehabiliteringsverksamhet, är det också vettigt och nödvändigt att besluten fattas i organ som ligger utanför de enskilda företagen. Som jag tidigare sade har det inte hjälpt att man har fått denna förklaring och att det t.o.m. har visats var det står uttryckt i propositionen. Fondskräcken och uppammandet av misstro när det gäller missbruk har fått ta över även i denna diskussion. Det tycker jag är litet synd, för det är en viktig verksamhet som nu skall kunna startas. Det finns mycken entusiasm ute i arbetslivet inför vad man kan åstadkomma genom denna organisation och dessa medel. I reservation nr 3 föreslås att riksdagen skall besluta om vilka kassor som skall få bedriva den försöksverksamhet för effektivare rehabilitering som föreslås i propositionen. Reservanternas förslag är i och för sig väl motiverade, men det kan inte vara riksdagens uppgift att besluta i detaljfrågor. Enligt propositionen bör beslutet om vilka kassor som skall ha denna försöksverksamhet fattas av riksförsäkringsverket i samråd med Försäkringskasseförbundet. Jag har hört att det finns många kassor som är intresserade och känner sig kallade. Jag yrkar avslag på reservation nr 3. I reservation nr 4 kräver utskottets moderata ledamöter att lagen om arbetsmiljöavgift skall avskaffas och att de medel som inbetalats skall återbetalas. Detta har också varit det genomgående under diskussionen här. Moderaterna har, liksom folkpartisterna, hela tiden varit konsekvent emot både avgiften och inrättandet av arbetslivsfonden. I motsats till reservanterna anser utskottsmajoriteten att fonden och de medel som den disponerar ger en rejäl chans att bygga upp en behövlig och mycket efterlängtad rehabiliteringsverksamhet. Jag yrkar avslag på reservation 4. I reservation nr 5 går folkpartisterna i utskottet emot den regionala organisationen av arbetslivsfonden. Detta förslag skiljer sig från det moderata förslaget på så sätt att här skulle medlen återföras till företagsanknutna fonder i stället för direkt till företagen. Kjell-Arne Welin sade vid ett antal tillfällen att pengarna skulle återbetalas till de enskilda företagen. Jag vet inte vad han åsyftar. Det är samma andas barn bakom båda dessa reservationer. Det finns då anledning att erinra om att även folkpartiet hela tiden har varit emot såväl inrättandet av fonden som arbetsmiljöavgifterna. Vi tror att det är en lämplig organisation som nu byggs upp. Det bör kanske återigen påminnas om att avsikten med fonden är att stimulera till insatser som annars inte skulle komma till stånd. Det uttrycks bokstavligt att bidrag endast lämnas för sådana åtgärder som företagen inte är skyldiga att vidta enligt lag eller författning. Tilldelningen av medel måste självfallet ske genom ett organ som är fristående från de företag och förvaltningar som söker detta stöd. Jag yrkar avslag på reservation nr 5. I propositionen föreslås att möjligheten till förtidspension av endast arbetsmarknadsskäl skall tas bort. I reservation nr 6 går utskottets vpk-ledamot emot detta förslag. Den principiella utgångspunkten bakom förslaget är att arbetslöshetsproblem skall lösas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Genom att rätten till förtidspension av enbart arbetsmarknadsskäl tas bort hävdas arbetslinjen. Att rätten till förtidspension av arbetsmarknadsskäl försvinner innebär inte att sådana skäl helt försvinner som skäl för rätt till förtidspension. Också i fortsättningen kommer arbetsmarknadsskäl att vägas in som en del i en samlad bedömning. Jag utgår ifrån att man vid en sådan bedömning skall ta speciell hänsyn när det gäller ålder, lokal arbetsmarknad osv. Jag yrkar avslag på reservation nr 6. I reservation nr7 går utskottets moderata ledamöter emot förslaget om att det skall kunna utgå lönebidrag på högst 50 96 till den arbetsgivare som anställer en förtidspensionär. Förslaget skall ses som ett inslag i arbetslinjen. Det syftar till att underlätta för en förtidspensionär att komma tillbaka till sitt arbete eller få ett annat arbete. Moderaterna går emot detta förslag med hänvisning till att man förespråkar ett system med flexibla lönebidrag som skall utgå med hänsyn till den handikappades arbetsnedsättning. Frågan om flexibla lönebidrag har tidigare vid ett par tillfällen behandlats av riksdagen. Det har då bl.a. framförts farhågor om att en differentiering av bidragen efter handikappets svårighetsgrad kan medföra risker för någon sorts meritvärdering av den handikappade. I årets budgetproposition anför arbetsmarknadsministern att ett system med flexibla lönebidrag ändå bör övervägas i samband med att AMS övergår till treåriga budgetperioder. Ett ytterligare skäl att avvakta med ett ställningstagande är de effekter som en ändring av lönebidragssystemet kan få för ett stor antal myndigheter, institutioner och ideella organisationer, som i mångt och mycket har sin verksamhet uppbyggd kring dagens lönebidragssystem. Om det skall bli några förändringar i systemet, blir det i alla fall inte under den närmaste tiden. Utskottsmajoriteten anser att förslaget är bra och att det inte behöver stå i något motsatsförhållande till en eventuell framtida systemförändring. Jag yrkar avslag på reservation nr 7. I reservation nr 8 tas frågan om finansieringen av arbetsmarknadsåtgärder med socialförsäkringsmedel upp. Reservanterna noterar det som tillfredsställande att det i proposition 62 tas ett första steg mot att bekosta yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder med medel från sjukförsäkringen. Man anser dock att det är fråga om insatser av alltför blygsam omfattning, och att det är viktigt att snabbt komma vidare. Detta är en av de frågor som arbetsmiljökommissionen ser över. Den ingår också i den översyn som pågår i regerings kansliet. Eftersom det här redan är föremål för uppmärksamhet, finns det inte någon anledning till något särskilt uttalande från riksdagen. Jag yrkar avslag på reservation nr 8. I reservation nr9 tar utskottets folkpartistiska ledamöter upp frågan om det lokala ansvaret för rehabilitering — en fråga som också har färgat den tidigare diskussionen i dag. Man tycker att ansvaret för rehabilitering skall läggas på den lokala nivån och besluten ske så nära de enskilda företagen som möjligt. Kjell-Arne Welin har ju varit inne på att besluten helt enkelt skall fattas i företagen. Detta är då en uppföljning av de tankegångar som återfinns i reservation 5. Jag yrkar avslag på reservation 9. Centerns enda reservation är reservation 10. Det ligger en stor motion bakom reservationen. Motionen har som rubrik Förnyelse av socialförsäkringen. Rune Backlund och Karin Israelsson har skrivit motionen. De pekar på en hel del problem med den nuvarade ordningen inom försäkringssystemet. Vissa av dessa problem bör väl kunna lösas om propositionens förslag genomförs, liksom det förslag som rehabiliteringskommittén lämnar senare och som kommer i form av en proposition. Vidare kommer ju regeringens aviserade förslag om en arbetsgivarperiod. Vi har ju skrivit att utskottsmajoriteten i allt väsentligt ansluter sig till vad som har framhållits i motionen. Men eftersom det rör sig om frågor som är under beredning på olika sätt och i olika organ finns det ingen anledning för riksdagen att vidta några åtgärder just nu. Vi bör därför avvakta det beredningsarbete som pågår. Med det sagda, herr talman, yrkar jag avslag på reservation 10 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns egentligen ingenting, Nils-Olof Gustafsson, som jag tycker är så enerverande som när man i min mun lägger uttalanden som jag inte har gjort. När det gäller Ulf Westerberg har jag sagt hur jag uppfattade honom i går vid konferensen ute i Älvsjö. Jag har sagt vilka konsekvenser jag drog av hans uttalanden. Inte på något sätt har jag uttalat mig om Ulf Westerberg som person eller om vilken karaktär han har. Så det är alldeles fel, Nils-Olof Gustafsson, att jag skulle ha framställt honom som en raljerande typ. Jag har alltså inte gjort det. Nu är det så, Nils-Olof Gustafsson, att jag var i den lokal där Ulf Westerberg talade. Jag vet vad han sade. Jag tror inte att Nils Olof Gustafsson var i den lokalen, men Ulf Westerberg finns ju här så det är lämpligt att fråga honom om vad han sade. Jag vill också säga till Nils-Olof Gustafsson att jag kan ställa mig bakom hela den första delen av hans anförande som handlade om de insatser som samhället bör göra när det gäller arbetsmiljö, rehabilitering och liknande, ända tills han berörde arbetslivsfonden. Nils-Olof Gustafsson sade att man skall ha ett minimum av organisation, personal och liknande på den centrala myndigheten och på de regionala myndigheterna. Det är bra i och för sig, men vill man ha ett minimum av organisation tror jag att det i detta fall innebär ingen organisation alls. Man kan ju låta pengarna gå tillbaka till lokal nivå för användning konkret och direkt för arbetsmiljöåtgärder och rehabiliterande åtgärder, såsom det beskrivs i betänkandet. Detta vill vi i folkpartiet, och vi vill alltså inte att dessa pengar skall gå tillbaka som någon gåva till exempelvis företag som Nils-Olof Gustafsson litet grand insinuerade. Vi vill att pengarna skall användas för arbetsmiljöåtgärder i de företag som har betalat in pengarna och att pengarna skall finnas som fonder så nära företagen som möjligt. Vi tror att man skulle kunna göra mycket stora vinster. Ulf Westerberg sade också i går att man skulle använda 2-2,5 miljarder kronor om året för att betala sådana här åtgärder. Detta skulle i stort sett innebära att hela avkastningen — det sade inte Ulf Westerberg, men det säger jag — av kapitalet skulle användas för administration. Det skulle i så fall handla om ungefär 1,5 miljarder kronor om året. Det kallar inte jag en betydelselös administration. Jag tycker att den är mycket stor.
Herr talman! Vi har ju i vår reservation 3 föreslagit ett tillkännagivande. Regeringen skulle kunna ge en indikation på ett bra projekt. Enligt vår åsikt rör det sig om ett sådant, vi har studerat saken närmare. Vi skulle alltså gärna vilja att det lämnades ett direktiv från riksdagen, inte ett beslut, eftersom beslut skall fattas i styrelserna.
Herr talman! När det gäller vår reservation 10 påpekade Nils-Olof Gustafsson att majoriteten i allt väsentligt var beredd att ställa sig bakom förslagen i vår motion om en plan för en förnyelse av socialförsäkringen. Han hänvisade till propositionen och till kommande förslag från regeringen under årets lopp. I och för sig är vi glada över att man ställer upp bakom de principer som vi har föreslagit. Det här är emellertid bara en del av vårt arbete under våren. Vi har ju arbetsskadeförsäkringen och annat kvar, som skall debatteras senare i vår. Vi är oroliga för att det inte blir någon form av samordning mellan åtgärderna, så att våra tankar beträffande socialförsäkringen inte får någon aktiv roll över hela linjen och så att det inte blir planmässighet. Risken finns att det på de olika områdena bara blir dellösningar. Hade man bifallit vår motion hade det getts regeringen till känna vikten av planmässighet vid planeringen av hur försäkringarna skall stöpas om i början av 90-talet samt vad detta skulle innebära för försäkringskassorna. Nu får vi flera tillfällen att debattera enskildheter i vår motion. Vi återkommer ju till bl.a. arbetsskadeförsäkringen och revisorernas kritik av densamma.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket. Vi har våra ståndpunkter och lär inte kunna övertyga varandra. Vi bör kanske också ge arbetsmarknadsministern möjlighet att säga någonting. Jag vill bara notera att Nils-Olof Gustafsson inte har gett några övertygande argument när det gäller vitsen med de nya byråkratierna. Jag får väl avvakta och se om arbetsmarknadsministern har några argument, men jag tror inte det. Vi har olika uppfattningar. Hela tiden väljer man tyvärr de lösningar som kräver den längsta tiden och som ytterligare fördröjer ärendenas behandling, t.ex. att socialförsäkringsnämnderna skall kopplas in på beredningsstadiet. Sådant gör att det hela blir fördröjt, naturligtvis allra mest på grund av de stora byråkratierna. Jag kan inte låta bli att undra hur man kan få mera medel till angelägna arbetsmiljöprojekt genom att betala ökade avgifter, som sedan läggs i en fond. Pengarna finns ju ändå där, och vi har de facto en arbetsmiljölagstiftning som skall fungera. Vi kan genom att ändra själva försäkringen få nya medel som direkt skulle kunna användas av människor som ägnar sig åt verksamheten.
Herr talman! För att ta det sista först: Nej, Gullan Lindblad, i sluttampen brukar vi konstatera att gränsen går någonstans där vi inte kan komma överens när det gäller socialförsäkring över huvud taget. Jag tycker att ni med en viss onödig envishet hävdar att det skulle bli fråga om en våldsam administration och stor byråkrati. Av propositionen, och även av betänkandet, tycker jag att det mycket klart framgår att detta inte är meningen, utan att man skall använda den administration som finns. Men eftersom det rör sig om pengar som så att säga ligger utanför, måste det finnas en beslutsorganisation som befinner sig utanför de enskilda företagen. Vad det gäller är ju att ni är emot hela den här företeelsen, både avgifterna och fonderna. På det bygger ni en argumentationskedja och talar om generaldirektörer och en våldsam byråkrati. Man får en känsla av att ni på något sätt tycker att den nuvarande verksamheten är bra. Men så är det ju inte. Vi är i dag mycket dåliga på rehabiliteringsverksamhet. Givetvis skall man stimulera den traditionella, lagstadgade rehabiliteringsverksamheten, men den räcker ju inte. Vi får nu en rejäl chans. Med pengar och med entusiasm skall vi åstadkomma en mycket bättre rehabiliteringsverksamhet. Var med på det i stället för att vara så förskräckligt negativa! Jag har absolut för mig att Kjell-Arne Welin påstod att Ulf Westerberg hade raljerat och sagt att det inte var så noga med det som förekom i riksdagen. Vi får i morgon i snabbprotokollet se vad Kjell-Arne Welin sade. Jag kunde inte känna igen Ulf Westerberg på beskrivningen att han skulle raljera om riksdagens beslut. Jag kan för mitt liv inte förstå vad detta hade i den här debatten att göra. Det är riktigt, Rune Backlund, att vi håller med om det mesta som ni för fram i er stora motion. Någon gång måste allt det som är på gång samordnas. Vi anser att det bör ske i den översyn som regeringen håller på med.

Herr talman! Det som Nils-Olof Gustafsson nu hävdade att jag hade sagt, det sade jag också. Däremot sade jag inte det som Nils-Olof Gustafsson i sitt första anförande påstod att jag skulle ha sagt. Därmed hoppas jag att den diskussionen är avslutad. Skälet till att jag tog upp detta i den här diskussionen trodde jag framstod som självklart. Ulf Westerberg har hållit ett anförande om arbetslivsfonden, och jag tyckte att det var lämpligt att jag i den här debatten refererade vad han har sagt. Nils-Olof Gustafsson sade att vi var emot arbetsmiljöavgiften och arbetslivsfonden, och det är ju riktigt. Vi i folkpartiet anser att företagen skulle stimuleras till åtgärder om vi använde ekonomiska styrmedel. Dessa styrmedel borde användas på ett sätt som är det rakt motsatta till det sätt som vi nu använder arbetsmiljöavgiften på. Man skulle se till att de företag som skötte sin arbetsmiljö, som låg långt framme och arbetade med den här typen av frågor skulle stimuleras exempelvis genom en liten sänkning av arbetsgivaravgiften, medan de som inte skötte sin arbetsmiljö inte skulle komma i åtnjutande av dessa stimulanser. Regeringen har nu valt en annan väg. De som sköter sin arbetsmiljö, som tar initiativ och som åstadkommer bra arbetsplatser i dessa avseenden, skall nu få betala för dem som inte velat göra någonting. Det anser vi i folkpartiet vara fel. Jag är, Nils-Olof Gustafsson, övertygad om att man skulle kunna använda näst intill alla dessa pengar till åtgärder som låg företagen så nära som möjligt. Det skulle kunna ske genom de lokala myndigheterna — arbetsförmedling, AMI, AMU-centrum och försäkringskassor. Arbetsmarknadens parter skulle vara företrädda, och på det sättet skulle skyddskommittéerna få en aktiv roll. Nästan hela avkastningen av kapitalet borde användas för direkta arbetsmiljöbefrämjande åtgärder och rehabiliteringsåtgärder. Nu blir det avbränningar på vägen. Det anser vi i folkpartiet är onödigt.

Herr talman! Förnyelsen av arbetslivet och den fortsatta kampen mot de dåliga arbetsmiljöerna kommer under 90-talet att vara en av de allra viktigaste uppgifterna på alla områden i samhället. Jag är övertygad om det också efter den här debatten. Det handlar både om att vända utvecklingen i arbetsskadeoch sjukskrivningsfrekvensen och om att, trots att det i dag inte talats så mycket om det, förnya och utveckla förhållandena i arbetslivet. Det har betydelse inte bara för att minska de risker för ohälsa som de enskilda löntagarna utsätts för utan också för att skapa den förnyelse och förbättring av produktiviteten inom arbetslivet som behövs för att vi skall kunna behålla vår ekonomiska och sociala välfärd. Detta har många arbetsgivare redan upptäckt, och andra kommer att tvingas att upptäcka att de enskilda lönta garnas resurser och skaparkraft måste tas till vara på ett bättre sätt än tidigare, inte minst för att man skall kunna behålla och rekrytera arbetskraft i utsatta delar av vårt näringsliv. Jag tror inte att jag behöver orda mer om bakgrunden till arbetslivsfonden — det har i debatten i dag sagts många kloka ord om den. Inte heller behöver jag orda så mycket om den utveckling som vi har haft när det gäller långtidssjukskrivna och förtidspensionerade i vårt samhälle. Frågan har ställts: Är vi verkligen sjukast i världen? Det kanske är så, att vi erkänner sambanden mellan människors ohälsa och förhållandena på arbetsplatserna på ett annat sätt än vad man gör i många andra länder. Inte minst märks detta på kvinnornas sätt att hantera sin ohälsa. När min mor växte upp, skulle kvinnor i femtioårsåldern ha ont i ryggen och axlarna. I dag erkänner man att detta beror på deras arbete och deras arbetsställningar. Kvinnorna anmäler också i dag dessa skador och sjukdomar i en helt annan utsträckning än tidigare. I kampen för att förnya arbetslivet kommer arbetslivsfonden att spela en väldigt viktig och stor roll. Därför är det viktigt, som Rune Backlund här betonat flera gånger, att arbetslivsfonden ger stöd till arbetsmiljöförbättrande åtgärder som arbetsgivarna inte är skyldiga att vidta enligt andra lagar och regler för arbetsmarknaden. Det betonas starkt i propositionen. Som en huvudprincip skall gälla att kostnader för nödvändiga åtgärder för att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande bärs av arbetsgivaren i fråga. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är dräglig och inte utsätter de anställda för risker. I debatten har också nämnts de andra uppgifter som fonden skall ha, t.ex. i fråga om referensarbetsplatser. Inte minst arbetsorganisationen tycker jag att det är viktigt att betona. Det sägs i propositionen att inom ramen för arbetsorganisatoriska förändringar bör särskilt vidtas åtgärder som avser styrningen av arbetet och som medför ett förbättrat individuellt inflytande för den enskilde arbetstagaren över arbetssituationen. Arbetslivsfonden skall också stödja försöksverksamheten med rehabilitering, vilket också har nämnts här i debatten. Fonden skall vidare stödja uppbyggnaden och utvecklandet av nya rehabiliteringsmetoder. Jag vill upprepa vad både Rune Backlund och Nils-Olof Gustafsson sagt om att organisationen skall vara begränsad. Det skall vara en central styrelse och regionala, länsvisa styrelser. Det sägs också tydligt att man i möjligaste mån skall använda befintliga resurser hos myndigheter och organisationer. Vi skall inte bygga upp en ny byråkratisk jätteorganisation. Vi skall bygga upp en smidig och snabb organisation. Meningen är också att arbetet skall komma i gång så snabbt som möjligt efter det riksdagsbeslut som förhoppningsvis kommer att fattas tidigt i morgon. Därför har regeringen redan tillsatt en organisationskommitté, som skall förbereda arbetet, så att vi så snabbt som möjligt efter riksdagsbeslutet kan utfärda en instruktion och så att fonden skall kunna börja arbeta redan i sommar. Det är verkligen inte så att regeringen raljerar med riksdagen. Jag har stor respekt för riksdagen, och jag vet att Ulf Westerberg också har det. Nu handlar det om att vi — för förnyelsen av arbetslivet och för att vi snabbt skall kunna använda resurserna — inrättar organisationen för att den på ett så smidigt och snabbt sätt som möjligt skall kunna börja jobba. Debatten i dag har tyvärr präglats alltför mycket av ord såsom ”fonder, kollektiv, byråkrati” och även av en massa teknikaliteter kring arbetsmiljöarbetet. De ord som egentligen är viktiga, vilket också Rune Backlund och Nils-Olof Gustafsson har insett, är ”nytänkande, nya organisationer, samverkan” samt en skyndsam förnyelse av arbetslivet. Det är de ord som man bör använda. Nog finns det i dag en växande insikt bland allt fler människor, men tydligen inte hos alla, att arbetsmiljö och arbetsorganisation hör ihop, att arbetsmiljö, människors trivsel och möjligheten att rehabilitera människor så att de kan snabbare återgå till arbetslivet än i dag också hör samman. I detta sammanhang kommer arbetslivsfonden att spela en viktig roll. Men det finns också många andra viktiga aktörer som, vid sidan av arbetslivsfonden, kommer att ha ett väldigt stort ansvar för att vi skall klara uppgiften att vrida utvecklingen mot en förnyelse av arbetslivet åt rätt håll. Många arbetsgivare har redan upptäckt detta förhållande och har redan i dag gjort väldigt mycket på detta område. Fackliga organisationer som länge har slagits för dessa frågor har också flyttat fram sina positioner ute i de enskilda företagen. Men det som nu behövs är det som arbetslivsfonden skall vara en viktig drivfjäder i: att se till helheten i arbetsorganisationen, arbetsmiljön och rehabiliteringen. Många av debattörerna tidigare har uttalat detta mycket tydligt. Förväntningarna är mycket stora. Då kan man inte säga att man tar från vissa arbetsgivare och att de sedan skall med matematisk exakthet ha tillbaka lika mycket. Då har man fastnat i teknikaliteter, och då ser man inte behovet av en ordentlig förnyelse av många av villkoren på arbetsmarknaden och enskilda arbetsplatser. De som ställt sig bakom tankarna kring arbetslivsfonden har insett detta. Jag hoppas att alla goda krafter som i dag finns ute i företagen, i de fackliga organisationerna, på myndigheterna och hos arbetsgivarna kommer att utnyttja den möjlighet som arbetslivsfonden kommer att ge.

Herr talman! Jag är besviken. Jag hade väntat mig att få övertygande argument för uppbyggnaden av de nya byråkratierna. Jag envisas nämligen med att kalla dem så till dess jag har sett vad som blir resultatet. Det skall ju inrättas en central myndighet här i Stockholm — förmodligen med en socialdemokratisk generaldirektör, och jag förmodar att det också kommer att finnas platser för rörelsens barn på det regionala planet, som jag sade tidigare. Ur detta väntar jag mig intet gott, det måste jag säga! Det är betydligt viktigare att se praktiskt på dessa frågor och, som Kjell Arne Welin sade, att arbeta med dessa frågor på arbetsplatserna med de människor som redan är inblandade i denna verksamhet. Jag noterar naturligtvis att centern har fallit i god jord så att säga, centern och socialdemokraterna har ju fallit i varandras armar. Det är att beklaga, men jag uppfattar detta som ett olycksfall i arbetet.
Jag erinrar om att repliken gäller arbetsmarknadsministerns anförande.
Herr talman! Jag diskuterar det yttrande där centern får mycket beröm av arbetsmarknadsministern. Jag noterar också med förskräckelse att det skall tillsättas nya organisationskommittéer — de är kanske till och med redan tillsatta. Detta präglas alltså av nya fonder, ny byråkrati och nya organisationer. Jag vill till sist fråga: Vilka råd ger arbetsmarknadsministern till de arbetsgivare som uppenbarligen är allra sämst när det gäller arbetsmiljö, eftersom de har flest sjukskrivna? Jag tänker t.ex. på Stockholms läns landsting, där en tredjedel av personalen är borta. Jag tänker också på Malmö kommun som är en arbetsgivare som har mycket stora problem. Vilket råd skall dessa arbetsgivare få?
Herr talman! Först och främst gläder det mig att arbetsmarknadsministern säger att regeringen och dess företrädare känner väldigt stor respekt för riksdagen och dess arbete. Därmed kan vi lämna den frågan. Det är synd att arbetsmarknadsministern på något sätt framhåller att de som tror på nytänkande och förnyelse m.m. enbart är de som är förespråkare för arbetslivsfonden. Det tror ni naturligvis på, och jag respekterar detta. Men folkpartiet säger inte nej till åtgärder — vi vill bara gå en annan väg. Vi tror alltså inte att detta är den bästa vägen. Vi är väl medvetna om den situation som Mona Sahlin har beskrivit, och vi är överens om att det krävs kraftfulla åtgärder, en förnyelse inom företagen och en förnyelse i sättet att angripa problemen. Vi vill verkligen arbeta för sådana saker, och i vår partimotion har vi också anvisat metoder för detta. Jag tycker inte att Mona Sahlin eller någon annan som står bakom propositionen har gett argument som visar att folkpartiet har fel i den här frågan. Ni hävdar bara att det är vägen via arbetslivsfonden som vi skall gå. Argumenten för detta har i alla fall jag misslyckats med att uppfatta. Jag tror fortfarande att vi skulle nå snabbare och bättre resultat om vi gick en annan väg än genom att inrätta en ny myndighet. Vi skulle i stället ge ekonomisk stimulans till företagen genom differentierade arbetsgivaravgifter och genom att låta skyddskommittéer och andra lokala organ arbeta aktivt med problemen. Ni väljer en annan väg — men det är fel att hävda att ni är de enda som står för nytänkande och förnyelse i dessa frågor. Ni gör säkert det, men det gör vi också.

Herr talman! Vi har från de skånska socialdemokratiska riksdagsledamöternas sida genom motionen Sf24 begärt att riksdagen skall uttala sig för att arbetslivsfondens centrala styrelse och förvaltning lokaliseras till Skåne. Vi har motiverat denna uppfattning med att statlig verksamhet i mycket begränsad omfattning placerats i södra Sverige och i det skånska landskapet. Såväl arbetsmarknadssom socialförsäkringsutskotten har dock valt att avstyrka motionen. Avstyrkandena grundar sig på tidigare gjorda uttalanden här i riksdagen om att det vid decentralisering av ny statlig verksamhet eller vid utökning av sådan verksamhet skall ske en ingående prövning gällande annan lokalisering än till Stockholmsområdet. Prioriteringen av annan lokalisering gäller i första hand skogslänen, medan sydöstra Sverige och Sjuhäradsbygden skall komma i fråga i andra hand. Riksdagen har som en följd av detta understrukit att regeringen i sitt fortlöpande beredningsarbete uppmärksamt skall pröva förutsättningarna för en decentralisering av statliga verksamheter. Jag vill också ta tillfället i akt att uttrycka min tillfredsställelse över att regeringen intar en hög beredskap för att så snart som möjligt efter ett positivt beslut här i riksdagen få i gång arbetslivsfondens viktiga verksamhet. Det känns dock inte bra när vi som motionärer under hand nås av besked om att arbetslivsfondens centrala förvaltning redan installerats i lokaler i Nacka. Vid annonseringen efter länschefer till de regionala förvaltningarna har det också mycket riktigt angetts såväl en adress i Nacka som ett telefonnummer dit. Jag ifrågasätter riktigheten i detta förfarande. Det är väl här i dag som vi i denna kammare skall fatta beslut om arbetslivsfonden, dess verksamhet och förvaltning. Herr talman! Jag kommer i detta inlägg inte att lägga fram något yrkande med anledning av vår motion, men jag vill ändå uttrycka en viss besvikelse över att det vid utskottsbehandlingen inte starkare har betonats att ny statlig verksamhet verkligen skall få sin lokalisering utanför det överhettade Stockholmsområdet. Därtill vill jag också framhålla betydelsen av att regeringen verkligen gör den ingående prövning av lokaliseringsfrågan som riksdagen vid olika tillfällen uttryckligen begärt. Avslutningsvis skulle det vara intressant att höra utskottsrepresentantens uppfattning i den fråga som jag nu har tagit upp.
Herr talman! Jag noterar att arbetsmarknadsministern, sedan hon har framfört sina floskler till oss i kammaren, har gått härifrån. Hon anser kanske att det är bättre att fly än illa fäkta. Jag noterar att två ledamöter som i riksdagens kammare har ställt konkreta frågor inte har fått några svar på dem. När arbetsmarknadsministern säger sig ha studerat dessa frågor så noga borde hon t.ex. ha uppmärksammat att de arbetsplatser som har de absolut största problemen är de offentliga arbetsgivarnas arbetsplatser — stat, kommun och landsting. Jag upprepar mina frågor: Vilka råd vill arbetsmarknadsministern ge till Stockholms läns landsting och Malmöhus län, där sjukskrivningarna är så många att man måste ersätta en tredjedel av den ordinarie arbetsstyrkan? Detta är offentliga arbetsgivare. Frågorna hänger i luften.

Herr talman! Vi har nu debatterat socialförsäkringar i ett stort antal timmar. Att vi har hållit på så länge visar att detta är ett mycket viktigt område som röner stort intresse. I detta betänkande, som kanske är av mindre omfattning, behandlar vi anslagen till administrationen inom riksförsäkringsverket och försäkringskassorna och motioner i anledning av detta. Det råder stor enighet i utskottet om behovet av ett väl förgrenat lokalkontorsnät. Hur det närmare skall utformas anser vi bör anförtros de olika försäkringskassestyrelserna på grundval av tilldelade medel. Det pågår sedan länge ett arbete med decentralisering från riksförsäkringsverket till kassorna och decentralisering inom försäkringskassorna från central till lokal nivå. Från moderat håll anser vi emellertid att riksförsäkringsverkets nuvarande roll bör bli föremål för ytterligare översyn. Vi håller för troligt att verket kan bantas rätt kraftigt, även om det har skett en väsentlig nedbantning på senare år. Vi anser att verkets främsta uppgift bör vara tillsyn av försäkringskassornas verksamhet och utvärdering av verksamheten. Genom vår reservation, den moderata reservationen nr 1, tillmötesgår vi motionskrav från bl.a. Görel Bohlin, Gustav Persson och Anita Modin. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1. I reservation 7 föreslår vi en minskad medelstilldelning med hänvisning till att vi har föreslagit en förlängd samordning i arbetsskadeförsäkringen och en s.k. arbetsgivarperiod inom sjukförsäkringen — ett förslag som vi tidigare har debatterat här i dag och som nu aviseras även från regeringens sida. Vi anser att handikapporganisationerna utför ett viktigt arbete för de handikappade i samhällsorganens tjänst. Men de små organisationerna har det svårt att få sådana ekonomiska resurser att de kan arbeta på en rimlig nivå. Vi anser därför att 7 miljoner av försäkringskassornas anslag bör kunna överföras för bidrag till dessa organisationer. Herr talman! Därmed ber jag att få yrka bifall också till reservation 7 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har år efter år varit medveten om de uppenbara problem som finns i våra socialförsäkringssystem. Trots att folkpartiet med envishet har pekat på det orimliga i de förhållanden som råder har regeringen inte förmått lyfta blicken och se några lösningar. Snart sagt ingen i vårt land är längre omedveten om problemen i sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Det har vi egentligen diskuterat hela eftermiddagen. Och problemen handlar inte bara om pengar och nya krav på ökade resurser till administrationen, utan i lika hög grad om de människor som drabbas. Vi vet att väntetiderna för utredningar av bl.a. arbetsskador nu är uppe i ett år och mera. Vad innebär detta? Jo, det innebär att många människor inte får sin rehabilitering och därför inte snabbt kan återvända till sitt gamla arbete eller till ett nytt arbete. Situationen har varit densamma år efter år. Nu kan vi inte längre hävda att lösningen är mer pengar till administration. Det löser inte problemen. Folkpartiet föreslår i ett annat sammanhang att en arbetsgivarperiod om två veckor skall införas i sjukförsäkringen. Det känner ni till sedan den tidigare debatten i dag. Därmed frigörs betydande resurser på försäkringskassorna, som kan användas till arbete med arbetsskadehandläggning, livränteutredningar och rehabiliteringsfrågor. Jag har, som jag sade tidigare, noterat med intresse att regeringen nu ämnar komma med ett liknande förslag. Att i det läget skjuta till ytterligare tjänster till försäkringskassorna löser, som vi ser det, inte problemen. Riksdagen har under en följd av år satsat på personal vid försäkringskassorna. Vi vet att det inte har varit någon lösning. I ett läge när det finns en kompakt majoritet i Sveriges riksdag för att handläggning av den större delen av sjukskrivningarna skall ske ute i företagen tycker vi inte att det är rimligt att tillföra ytterligare tjänster till försäkringskassorna. Vi kan inte acceptera det. Låt mig säga att det här handlar om ytterligare medel till administrationen, inte en minskning av resurserna till försäkringskassorna, vilket majoriteten vill göra gällande i betänkandet. Herr talman! I en motion från Barbro Sandberg och Kenth Skårvik, båda aktiva inom socialförsäkringsnämnder, framförs det synpunkter på jävsfrågorna i socialförsäkringsnämnderna. Från folkpartiets sida ser vi det som ytterst angeläget att människors integritet värnas i alla sammanhang. Att göra det möjligt för exempelvis direktören i försäkringskassan att flytta ärenden där jävsfrågor är aktuella borde vara en självklarhet. Men tyvärr är majoriteten inte intresserad. Herr talman! Majoriteten säger i betänkandet att socialförsäkringsnämnd är beslutsför med endast fyra ledamöter och att jävsproblem i allmänhet kan lösas genom att den jävige inte deltar i beslutet. Om flera nämnder finns inom samma geografiska område, kan nämnden besluta att flytta ärendet. Samtidigt säger majoriteten att man har erfarit att riksförsäkringsverket förbereder en ändring av föreskrifterna, så att försäkringskassan skall kunna flytta ärenden. Min fråga till Christina Pettersson blir då: Anser majoriteten att detta är ett problem som skall åtgärdas, eller anser ni att det inte är något problem? Från folkpartiets sida tycker vi att frågan är mycket viktigt för den enskilde och bör åtgärdas snarast. I en reservation tar folkpartiet upp skillnaden mellan ålderspensionärers och förtidspensionärers möjligheter att styrka sin pensionering. För förtidspensionärer bör man enkelt kunna lösa detta problem genom att en talong kan avskiljas från nedre delen av pensionsbeslutet. Vi finner denna lösning enkel, rationell och obyråkratisk. Varför instämmer ni inte med motionären och oss i att man kan ge denna service även till förtidspensionärer? Herr talman! I ett särskilt yttrande hänvisar folkpartiet till att vi i annan ordning föreslagit 25 milj.kr. till handikapporganisationerna. Vi instämmer med dem som undertecknat reservation 7, att ett betydande tillskott är nödvändigt för dem. Skillnaden i våra åsikter är den att vi vill skjuta till nya friska pengar. Likaså delar vi uppfattningen om vikten av ett vitt förgrenat försäkringskassenät i landet. Med friare budgethantering, som folkpartiet förespråkar i många sammanhang, bör förutsättningar finnas att inom nuvarande administrativa ramar bibehålla lokalkontorsnätet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga folkpartiets reservationer i socialförsäkringsutskottets betänkande 13.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar den centrala, regionala och lokala administrationen av sjukförsäkringarna. Vi har från centerns sida ett antal reservationer som tar upp delar av de olika verksamheterna. Jag skall börja med en del synpunkter som vi har framfört i reservation 2 om riksförsäkringsverket. Riksförsäkringsverket är en myndighet med omfattande verksamhet uppdelad i en ADB-enhet och en central verksmyndighet. Vi har i vår motion framfört tanken att man i samband med översynen av riksförsäkringsverkets arbetsuppgifter och organisation också skulle se över möjligheterna att regionalisera delar av riksförsäkringsverket, så att man flyttar ut delar av verksamheten i enskilda enheter eller flyttar verkets arbetsuppgifter ut till de olika kassornas områden. Vi tror att det skulle vara till gagn för verksamheten. Stockholmsområdet är ett överhettat område. Om vi hade möjlighet att inom ramen för verksamheten lyfta ut en del av arbetsuppgifterna skulle det lätta på trycket i Stockholmsregionen. Det skulle vara till gagn för de orter som då skulle få ett tillskott av verksamheten. Det skulle också vara bra för själva arbetet inom riksförsäkringsverket. Reservation 9 berör den andra delen av administrationen, den lokala verksamheten. Trots att vi här i riksdagen under flera år har skrivit mycket tydligt om hur vi ser på lokalkontorsnätet fortsätter nedläggningen av lokala kontor på olika håll i landet. Vi har noterat att man naturligtvis när man fattar beslut gömmer sig bakom det faktum att det inte finns pengar till loka ler och personal. Vi har därför från centerns sida i en motion som vi väckt under årets riksmöte föreslagit att det belopp som skall specialdestineras till lokalkontorsnätet skall ökas med ytterligare 15 milj.kr., för att på det sättet garantera verksamhet vid flera av de kontor som i dag hotas av nedläggning.

Vi tycker att det är mycket olyckligt att man nu fortsätter en avveckling av lokalkontor på olika håll i landet. Vi hoppas att denna utveckling genom de pengar som vi vill anslå skulle kunna bromsas, utöver de uttalanden riksdagen redan har gjort i denna fråga. Med detta, herr talman, kommer jag över på möjligheten att överklaga beslut som har fattats i kassornas styrelser, vilket tas upp i reservation 3. Försäkringskassorna är en något speciell organisation i den svenska administrativa världen genom att de dels är självständiga så till vida att de är uppbyggda kring en egen verksamhet med vissa historiska traditioner, dels är skyldiga att administrera och fullfölja en rad beslut som fattas av regering och riksdag. De har beskrivits i olika sammanhang, bl.a. i olika utredningar, som offentligrättsliga personer. Det leder till att kassorna dels är skyldiga att följa direktiv som riksdag och regering utfärdar, dels självständiga att fatta beslut som de anser sig vilja fatta i de lokala styrelserna. Vi har tagit upp ett exempel i en motion om det intressanta som uppstår när man t.ex. i en styrelse bestämmer sig för att avveckla ett lokalkontor. Då kan vi från riksdagens sida med kraft hävda att detta är i strid med uttalanden som riksdagen har gjort. Kassan kan göra en annan tolkning och välja att lägga ner lokalkontoret, oavsett vad riksdagen har sagt. Det finns ingen möjlighet att överklaga ett sådant beslut. Den principiellt intressanta frågan, som vi ser det, är hur man skall hantera situationen. Statsmakten som egentligen är ansvarig för pengarna och riktlinjerna tolkar riktlinjerna på ett sätt och kassornas styrelser på ett annat sätt. I vår motion har vi påpekat att det inte finns någon formell möjlighet i dag att få beslutet överprövat, utan kassornas styrelser är suveräna.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 I reservation 5 tar vi upp frågan om ersättning till ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna. Situationen är den att löntagare får täckning för sitt inkomstbortfall i form av arvode, medan egenföretagare får en fast summa. Det har visat sig att egenföretagarna är något underkompenserade, dvs. att den ersättning som de får som fast ersättning inte täcker det verkliga inkomstbortfallet. Vi tycker att det är oerhört viktigt att vi kan ha alla grupper representerade i socialförsäkringsnämnderna. Därför har vi i reservation 5 begärt att man skall lösa denna fråga så att alla får ersättning för det verkliga inkomstbortfallet, även egenföretagare. Jag vill passa på, herr talman, att något beröra en fråga som vi i och för sig inte har någon reservation om men som är mycket viktig och som kommer att debatteras en hel del de närmaste åren. Det gäller utvecklingen inom FAS 90-systemet. Tanken är att man inom FAS 90 skall bygga upp lokala sjukförsäkringsregister. Vi har i en motion som har behandlats av utskottet påpekat att det är en mycket känslig verksamhet som man ger sig in på, eftersom man kommer att datorlagra uppgifter som är synnerligen känsliga för den enskilde, frågor om sjukfrånvaro, rehabiliteringsåtgärder och liknande. När vi behandlade denna fråga i utskottet hänvisade vi till att frågan skulle kunna lösas framöver genom att datainspektionen får pröva frågan senare. Detta kommer man att ta hänsyn till i samband med utformningen av registren. Efter det att vi har behandlat frågan har vi förstått att den är mycket mer känslig än så. Datainspektionen är mycket kritisk till planerna på att inrätta lokala sjukförsäkringsregister och överväger att kräva en speciell lagstiftning för den här typen av socialförsäkringsärenden. Vi vill från centerns sida understryka vikten av att man, om man skulle genomföra förslaget om lokala sjukförsäkringsregister, verkligen tar sig tid att gå igenom integritetsoch sekretessfrågorna, eftersom de kan vara av mycket stor betydelse för den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden. De här uppgifterna är naturligtvis intressanta även för andra grupper som av olika anledningar har intresse av att följa den enskildes sjukdomsbild, sjukfrånvaro eller andra saker. Den här frågan får inte skakas bort genom olika typer av allmänna uttalanden. Här måste man verkligen försöka se helheten och ge ett ordentligt integritetsskydd till den enskilde. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 5 och 9.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande 13.

Verket svarar för den centrala ledningen och tillsynen av försäkringskassornas verksamhet. Det finns 26 allmänna försäkringskassor. De är offentligrättsliga organ med egna styrelser. Försäkringskassorna handlägger enskilda ärenden inom försäkringsoch bidragsområden. Vid försäkringskassorna finns i dag ca 14 900 årsarbetare. Jag vill understryka att dessa årsarbetare gör ett mycket bra arbete. Ungefär 11 100 är anställda vid lokalkontoren, och det finns ca 420 lokalkontor. Det är alltså ett väl utbyggt nät av lokalkontor. Under senare år har det pågått ett omfattande förändringsoch utvecklingsarbete, och i det förändringsarbetet strävar man efter en stark decentralisering. Jag ville nämna detta inledningsvis för att belysa vidden av riksförsäkringsverkets område. Herr talman! Det är inte några nya frågor som tas upp i detta betänkande, utan liknande ärenden behandlades förra året, och därför skall jag beröra de reservationer som har fogats till betänkandet. I reservation 1 från moderaterna och reservation 2 från centerpartiet tas ansvarsfördelningen mellan riksförsäkringsverket och försäkringskassorna upp. Här vill jag hänvisa till vad jag anförde inledningsvis, dvs. att det pågår ett omfattande förändringsarbete, som riksdagen fattade beslut om förra året. Detta förändringsarbete skall också fortsätta, och därför anser vi från majoritetens sida i utskottet att det inte är aktuellt att nu ytterligare se över ansvarsfördelningen. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2. I reservation 3 vill centern att möjligheter att överklaga förvaltningsbeslut skall införas. Försäkringskassorna har egna styrelser som är valda i demokratisk ordning, och det vore märkligt om dessa styrelsers beslut skulle underkännas. Jag undrar också vem som skulle underkänna besluten och överklaga dem — det har inte direkt framgått. Vi i majoriteten tycker att det är viktigt att respektera dessa styrelsers beslut, och därför yrkar jag avslag på reservation 3. Folkpartiet tar i reservation 4 upp problemet med jävssituationer, och Sigge Godin ställde en direkt fråga till mig. Som Sigge Godin sade, består nämnderna av sju ledamöter och är beslutsföra om fyra ledamöter är närvarande. Om någon ledamot berörs i ett ärende kan han eller hon helt enkelt avstå från att delta i sammanträdet och därmed är problemet löst. Om det finns flera socialförsäkringshämnder inom det geografiska området kan ärendet också flyttas till en annan nämnd. Jag har inte upplevt att det har uppstått problem med jävsärenden. Sigge Godin frågade mig om vi i majoriteten såg det här som ett problem, och det har vi inte gjort. Som jag sade, finns det i så fall lösningar. Jag yrkar avslag på reservation 4. Centern tar i reservation 5 upp frågan om arvode till nämndledamöter. Den frågan var också uppe förra året. I reservationen påpekas att egenföretagare inte får samma ekonomiska kompensation som övriga nämndledamöter. Jag vill då hänvisa till att förtroendeuppdragsutredningens betänkande bereds i regeringskansliet. Det är viktigt att ingen, vare sig det är en arbetare eller en företagare, tvingas avstå från förtroendeuppdrag av ekonomiska skäl. I avvaktan på beredningen av förtroendeuppdragsutredningens betänkande yrkar jag avslag på reservation 5. Vi får säkert anledning att återkomma till det betänkandet. I reservation 6 tar folkpartiet upp pensionsbevis till förtidspensionärer. Jag vill kort hänvisa till att det finns möjlighet att beställa ett sådant pensionsbevis från försäkringskassan, och det är inte administrativt krångligt att göra det. Jag yrkar avslag på reservation 6. Reservationerna 7, 8 och 9 handlar om medelsanvisningen till försäkringskassorna. De borgerliga partierna har var sin reservation. Det har framgått tydligt av eftermiddagens debatt om försäkringskassorna och socialförsäkringarna att de borgerliga partierna har mycket olika uppfattningar om hur socialförsäkringsfrågorna skall drivas. Jag kan bara konstatera att det finns olika uppfattningar när det gäller medelsanvisningen, och jag yrkar avslag på reservationerna 7, 8 och 9.

Herr talman! Det s.k. förnyelsearbetet, som Christina Pettersson hänvisar till, hindrar ju inte man också prövar möjligheterna att lägga ut verksamheter från det centrala verket. Jag tycker snarare att det skulle vara en naturlig del i förnyelsearbetet att också pröva möjligheter att antingen flytta ut hela verksamheter eller decentralisera arbetsuppgifter till kassorna. Det borde ingå i ett sådant här förnyelsearbete, om organisationen nu skall förändras och förnyas. När det gäller möjligheterna att överklaga beslut till kassornas styrelser haltar Christinas Petterssons argumentation betänkligt på en punkt. Hon säger att man inte kan underkänna kassornas beslut, därför att de är suveräna att fatta sina egna beslut, och att vi måste ha förtroende för dem. Jag har på nära håll kunnat följa hur en kassastyrelse, i strid med i princip alla riktlinjer, rekommendationer och råd, har beslutat att lägga ner ett lokalkontor. Alla som är berörda, både lokalbefolkningen, kommunen och t.o.m. tillsynsmyndigheten riksförsäkringsverket, tycker att det är ett felaktigt beslut, men eftersom det inte finns några formella möjligheter att ändra, riva upp eller överpröva styrelsens beslut går det alltså i verkställighet. Tycker inte Christina Pettersson själv att det är orimligt att vi som sitter här i Sveriges riksdag och fattar beslut om riktlinjer för hur statlig verksamhet skall fungera inte kan ingripa eller få ett beslut överprövat när vi ser hur verksamheten inte följs upp på det sätt som det var tänkt i riktlinjerna? Känns det inte konstigt att vi som skall fatta besluten, fördela pengarna och lägga fast allt som rör denna verksamhet inte kan påverka förvaltningsbeslut eller se till att de blir överprövade på något sätt? Christina Pettersson frågar: Vem skall överklaga? Ja, det är inte någon annan ordning i detta fall än vad som gäller i övrigt i samhället. Den som är direkt berörd eller påverkas av en verksamhet får möjlighet att överklaga, på samma sätt som man överklagar till bl.a. kammarrätter och försäkringsrätter. Det är inte så komplicerat att införa möjligheten att överpröva sådana här beslut. Jag vill också säga några ord om arvoderingen. Det är bra att Christina Pettersson säger att ingen skall förlora på sina förtroendeuppdrag utan måste få täckning för förlorad arbetsförtjänst. Då är det konstigt att det skall vara så svårt att reda ut frågan om arvoden just till egenföretagare som är ledamöter i socialförsäkringsnämnder och att vi måste vänta på förtroendeuppdragsutredningen. Vad jag vet tar den inte upp detta problem specifikt, utan den talar mera allmänt om problemen för olika förtroendemannagrupper. Det var nog bara en lapsus i arbetet när det fastställdes hur socialförsäkringsnämnderna skulle arbeta, att man tyckte att det var en enkel metod att schablonisera ersättningen till egenföretagarna. Jag tycker att man lika enkelt kunde vända på det och säga: Låt de egenföretagare som kan dokumentera en större förlust för att sköta de här uppdragen lämna in traditionella räkningar och få ersättning för dem, så har man löst det på ett mycket enkelt och smidigt sätt utan att man behöver invänta speciella utredningar eller allmänna diskussioner i förtroendefrågorna.
Herr talman! Jag skall inte bli så långrandig, men jag måste i varje fall ta upp två frågor. När det gäller jäv vill jag veta om majoriteten tycker att det är viktigt att man löser det problemet eller inte. Jag vet inte om Christina Pettersson riktigt förstod min fråga. I det ena fallet säger ni att man kan flytta ärendet till en annan nämnd om det finns flera nämnder i ett område. Men det händer ju att det inte finns flera nämnder — då kan man alltså inte flytta det. I det andra fallet säger ni att ni antar att riksförsäkringsverket förbereder någonting i den här frågan. Då tycker jag att ni borde kunna erkänna att det här är en viktig fråga för den enskilde och inse att man måste ta seriöst på den. Det tycker jag faktiskt inte att ni gör. Det är väl att hårdra eftermiddagens diskussion, och kanske även förra årets, Christina Pettersson, att säga att eftermiddagen har visat hur oeniga de borgerliga partierna är i de här frågorna. Vi har ju faktiskt varit väldigt eniga i de här frågorna. Christina Pettersson jämför och säger att vi är fruktansvärt oense när det gäller medelsanvisningen. I det ena fallet tar det andra partiet 19 miljoner från handikapporganisationerna medan vi lägger på 25 miljoner till dem, och i det andra fallet anvisar det andra partiet 15 miljoner mer. Ställ de beloppen mot 567 350 000 kr., som är administrationsbidraget till försäkringskassorna! Då inser man att det är nålpengar vi här talar om. Enigheten är faktiskt betydligt större än Christina Pettersson vill medge mellan de tre borgerliga partierna. Jag skall avsluta debatten med att säga att det är klädsamt att också socialdemokraterna här i riksdagen börjar inse problemen i försäkringssystemen och nu vill gå oss tre borgerliga partier till mötes för att göra någonting åt de här sakerna. Det är faktiskt bra att ni börjar närma er oss.
Herr talman! Eftermiddagens debatt visar att den arbetsgivarperiod som vi tidigare föreslagit från de borgerliga partiernas sida och som då var en attack mot försäkringen nu är högsta visdom även i regeringspartiet. Vi vet ju att ca 5 000 årsarbetare frigörs om vi har fjorton dagars arbetsgivarperiod. Det är alltså väsentliga resurser som kan frigöras, och i det läget finns det ingen som helst anledning att lägga på ytterligare pengar till administrationen. När det gäller de borgerliga partiernas oenighet vill jag säga att vi har redovisat våra förslag, och vi står för dem. Det är mer än vad man kan säga om det socialdemokratiska partiet. Regeringspartiet växlar ju förslag, inte bara från vecka till vecka utan, som vi har sett här i dag, från den ena dagen till den andra. Det är nog bäst att tala litet tyst om oenigheten!
Herr talman! Jag börjar från början med Rune Backlund, som först tog upp förnyelsearbetet. Som jag uppfattar reservationerna i betänkandet vill centern ha en decentralisering. Samtidigt vill man ha möjlighet att överklaga de lokala beslut som kan fattas i demokratiskt valda styrelser. Jag upplever det som något motsägelsefullt. Skall vi decentralisera, måste vi också ha förtroende för de människor som vi decentraliserar till. Sedan till frågan om vi skall vänta på förtroendemannauppdragsutredningens resultat när det gäller arvoden. Jag tror inte att det bara är en lapsus, utan jag tror att det är bra att vi tar ett helhetsgrepp när det gäller arvoden till förtroendevalda. Det kan hända att det i socialförsäkringsnämnderna sitter skiftarbetare som förlorar ganska mycket på att sitta där, därför att arvodet inte heller täcker deras förlorade arbetsinkomst. Jag tycker därför att det är bra att avvakta utredningens betänkande. Sigge Godin ställde igen frågan till mig om majoriteten tycker att frågan om jäv är ett problem. Det är klart att förekommer det ofta när man skall fatta beslut att man upplever jävssituationer, är det naturligtvis ett problem. Jag sitter själv i en socialförsäkringsnämnd i ett geografiskt område där det bara finns en nämnd, och jag har aldrig upplevt att det här är något problem. Jag har också frågat människor runt omkring om de har upplevt det här, och det har de inte. Jag kan inte förstå varför det inte skulle vara så enkelt att man kan avstå från att delta i ett beslut om man hamnar i en jävssituation. När det gäller medelsanvisningen konstaterade jag att det finns en splittring bland de borgerliga partierna. Även Gullan Lindblad tog upp det. Jag konstaterade bara att man har olika inriktningar. Jag tycker att eftermiddagens debatt har visat det. Jag kan också konstatera att moderaterna i sin reservation säger att man skall skära ned och att folkpartiet också vill skära ned, medan centern vill att man skall plussa på. Om man sedan tycker att 25 miljoner är nålpengar, kan man ju tycka det.
Herr talman! Christina Pettersson försöker få det till något motsägelsefullt att vi å ena sidan förordar att man flyttar ut verksamheter och å andra sidan kräver att man skall kunna överpröva beslut i den lokala verksamheten. Det finns ingen motsättning i det. Så länge vi fortfarande här i riksdagen fattar beslut om riktlinjerna för verksamheten — så länge vi har beslutanderätten kvar här i riksdagen — är det självklart, anser jag, att vi i olika sammanhang skall kunna få prövat hur riktlinjerna behandlas i besluten lokalt. Det gäller ju all annan statlig verksamhet. All annan offentlig verksamhet är det ju fullt möjligt att få prövad på olika sätt, genom överklaganden eller överprövningar, för att se om de riktlinjer som regering och riksdag har angivit verkligen har följts. Vi har t.o.m. särskilda verk och myndigheter som bara arbetar med att granska de olika verksamheterna. Man kan mycket väl delegera uppgifterna, men så länge beslutanderätten och ansvaret för besluten ligger kvar här i riksdagen måste det, anser jag, finnas möjlighet att följa upp besluten. Den möjligheten är i dag mycket starkt beskuren genom den befintliga organisationen, eftersom styrelserna är suveräna och alltså i princip kan göra som de vill, oavsett vad tillsynsmyndighet eller andra tycker och tänker i det här sammanhanget. Jag tycker alltså inte att det finns någon motsättning i att framföra de här olika kraven. Sedan till den anslagsfråga som har diskuterats. Vi har från centerns sida valt att plussa på anslaget när det gäller lokalkontorsnätet. Det beror på att vi ser att man huvudsakligen anför ekonomiska argument för att man inte kan behålla lokalkontor. Vi ser med oro att man nu glesar ut nätet samtidigt som vi skall gå över i det s.k. förnyelsearbetet, då kassornas arbete skall övergå från att huvudsakligen bestå i att administrera och betala pengar till att bestå i att jobba med individärenden, att rehabilitera, att ha närhet till och kontakt med människor. Vi upplever det som mycket olyckligt att man samtidigt som den förändringen pågår fortsätter att avveckla och centralisera den lokala verksamheten. Vi hoppas att socialdemokraterna, om de verkligen vill åstadkomma en förändring av försäkringskassornas lokala arbete, också är beredda att backa upp det lokalkontorsnät som finns.
Herr talman! Jag sade i min inledning, för att inget missförstånd skulle uppstå, att det handlar från folkpartiets sida inte om nedskärningar på administrationen, utan jag sade att de 92 miljoner kronor som regeringen föreslår riksdagen att plussa på ställer folkpartiet inte upp på. Det ni skriver i betänkandet, Christina Pettersson, är alltså fel. Det är inte en nedskärning folkpartiet föreslår, utan vi skjuter inte till nya pengar, som ni föreslår, och det är skillnad. Vi vill alltså inte skära i de medel som försäkringskassorna har, men vi tycker, precis som Gullan Lindblad har sagt, att när man för över det allra mesta av sjukskrivningsadministrationen till företagen, är det också rimligt att försäkringskassorna klarar sig med de medel de har och inom den ramen kan skola om människor för att jobba med andra uppgifter, rehabilitering exempelvis. Det är alltså ingen nedskärning från folkpartiets sida.

Herr talman! Jag konstaterar att Rune Backlund och jag har olika uppfattning. Decentraliserar man en verksamhet och väljer styrelser, tycker jag att det är viktigt att också ge dem ett förtroende. Man kan väl prata med och påverka de lokala styrelserna, om man upplever att de fattar fel beslut. Sigge Godin säger att folkpartiet inte föreslår någon nedskärning men inte heller plussar på de 92 miljonerna. Jag vill då bara påpeka att det är viktigt att anslå dessa ytterligare 92 miljoner. Försäkringskassornas arbetsbelastning har faktiskt ökat, och det är till följd av beslut som fattats här i riksdagen, t.ex. om efterlevandepensioneringen. Vi vill också öka kontrollverksamheten som varit uppe till diskussion i dag. Vi tycker att det är viktigt att det finns en utbyggd kontrollverksamhet, och det är ett skäl till att vi vill plussa på 92 miljoner kronor.

Herr talman! Staten förfogar över stora tillgångar. Varje år görs betydande statliga investeringar. Tyvärr måste ett allmänt omdöme bli att statens realkapital förvaltas illa. Investeringsbesluten är ofta föga rationellt grundade. Dessa svagheter sammanhänger i stor utsträckning med den statliga budgettekniken. I princip bekostas investeringar — oavsett livslängd — med budgetmedel och skrivs av omedelbart. Staten anskaffar fastigheter eller bygger vägar enligt en kölista, där rangordningen bestäms mer av politiska hänsyn än av lönsamhetskalkyler. När väl investeringen är gjord, finns det sällan resurser för erforderligt underhåll. Eftersom den årliga kapitalkostnaden anses vara noll, behålls anläggningen i många fall även när den inte behövs. Dessa problem med statliga investeringar, som alltså till stor del har sitt upphov i den budgetteknik som tillämpas, har vi moderater belyst i motioner om statens fastigheter och om budgetprocessen till årets riksdag. I finansplanen i januari fanns ett avsnitt med den lovande rubriken ”Finansiering och redovisning av vissa investeringar”. Resonemanget går där i rätt riktning, men de konkreta åtgärder som föreslås är mycket beskedliga. De inskränker sig till hanteringen av ADB-satsningar vid fem myndigheter, som i fortsättningen skall finansieras vid sidan av budgeten genom upplåning till marknadsmässiga villkor i riksgäldskontoret. Utskottsledamöterna från moderata samlingspartiet och folkpartiet har med anledning av en moderat motion reserverat sig för mera långtgående förändringar redan nu och då i riktning mot en mera företagsekonomisk behandling av statliga investeringsprojekt. I en andra reservation vidgar vi perspektivet till affärsverkens investeringar. Vid det senaste årsskiftet aviserades regeringsförslag under våren om nya metoder för finansieringen av utbyggnaden av bl.a. vägoch järnvägsnäten. Av dessa planer blev det dock bara en bilaga till den näringspolitiska propositionen, den som kom för några veckor sedan, och den bilagan innehöll i sin tur endast en infrastrukturfond med oklart syfte och användningssätt. Vi reservanter vill ge samtliga affärsverk möjligheter att finansiera lönsamma satsningar för framtiden med pengar som de självständigt lånar upp på svensk eller utländsk kapitalmarknad. Det skulle ge bättre möjligheter att reparera de försummelser på infrastrukturens område som under senare år blivit alltmer påtagliga. Dessutom får man automatiskt en styrning mot de investeringsprojekt som är mest angelägna från användarsynpunkt. Ett nytänkande beträffande finansiering och redovisning av statliga investeringar är verkligen högst påkallat. Trots de anspråk som krisbekämpningen i dessa dagar säkert ställer på finansdepartementet måste man där avdela resurser för denna uppgift. Rationella investeringsbeslut och en effektiv användning av det statliga realkapitalet är, när allt kommer omkring, väsentliga inslag i arbetet på att förbättra produktiviteten och öka tillväxten i Sverige. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna till finansutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! En investering utan en — eller ofta flera — investeringskalkyler är i det privata näringslivet en otänkbar företeelse. Det är där mycket vanligt att man gör upp dels en ”normalkalkyl” över beräknad återbetalningstid för investeringsbeloppet, dels en ”katastrofkalkyl”, i vilken senare sämsta tänkbara utfall beräknas. Detta kalkylarbete utgör faktiskt den avgörande delen i arbetet med industriinvesteringar. Pekar kalkylerna fel, eller bedöms risken för ett dåligt utfall som stor, blir det ofta ingen investering alls. Det är förvisso inget fel alls i propositionens förslag att vissa investeringar skall få finansieras genom att myndigheten själv tillåts ta upp lån, varom mera senare. Men skall nyttan av denna handlingsfrihet bli påtaglig, krävs det att investeringen har kalkylerats noga innan den sätts i gång. För kontroll av resultatet är det dessutom av stor vikt — vilket jag påpekade i kammaren i går under behandlingen av finansutskottets betänkande 23 — att myndighetens resultat kontrolleras genom att årsredovisning av något slag upprättas, revideras och görs till föremål för beviljande av ansvarsfrihet. Därvid bör också beaktas om någon del av verksamheten med fördel kan försäljas utåt — desinvestering är vid sidan av investering också en viktig verksamhet för många organisationer. Med detta yrkar jag bifall till moderaternas och folkpartiets gemensamma reservation nr 1. I propositionen föreslås, att myndighet som önskar lånefinansiera en investering skall vara hänvisad till riksgäldskontoret för att ta upp erforderligt lån. Denna begränsning förefaller ganska omotiverad. Varför inte tillåta fri konkurrens på detta område? För att inte helt släppa kontrollen över myndigheternas låneoperationer kunde förslagsvis stipuleras, att myndighet som önskar ta upp lån alltid måste göra en förfrågan på lånet hos riksgälden. Om den offert som därvid erhålles är lägst, bör den sannolikt utnyttjas. Om myndighet av något speciellt skäl, som exempelvis leverantörslån med andra fördelar än ränteläget, önskar utnyttja annan offert än riksgäldens — då denna räntemässigt är lägst — bör myndigheten åläggas att skriftligen motivera varför riksgäldens offert inte utnyttjats. I upplåningen kan många vägar väljas. Bl.a. bör televerkets internbank, Teleinvest, utnyttjas som offertgivare. Vidare bör myndighet som så önskar kunna låna även i utländsk valuta och lämna borgen för dotterbolag, om så erfordras. Särskilda bestämmelser behöver dock utfärdas för tagandet av utländska lån och för givandet av borgen, så att myndigheterna har klara rutiner att följa. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till moderaternas och folkpartiets gemensamma reservation nr 2.

Herr talman! Finansutskottets betänkande 1989/90:25 behandlar ändrade principer för finansiering av vissa investeringar. Investeringar som enligt nuvarande ordning finansieras över myndigheternas förvaltningsanslag skall finansieras vid sidan av budgeten genom att myndigheterna får ta upp lån direkt i riksgäldskontoret. Lånen skall ges till myndigheterna på marknadsmässiga villkor. För budgetåret 1990/91 föreslås fem myndigheter ingå i försöksverksamheten, nämligen flygtekniska försöksanstalten, byggnadsstyrelsen, riksgäldskontoret, statens lantmäteriverk och statistiska centralbyrån. Herr talman! Utskottet är enigt vad beträffar godkännande av ändrade principer för finansiering av vissa investeringar, dock råder skiljaktig mening angående kraven på redovisning m.m. En motion har avgetts, i vilken framförts krav på ändrad redovisning samt på ändrade regler för affärsverkens investeringar. Motionen avstyrks av utskottet. Till detta betänkande har fogats två reservationer av fp och m. I reservation 1 framförs att den nya finansieringsmetoden skulle kompletteras med mer utvecklade metoder och rutiner för investeringskalkyler m.m. Utskottet vill i sammanhanget understryka att behovet av väl utbyggda investeringskalkyler är stort, oavsett vilken finansieringsform som används. För att samtliga myndigheter skall kunna redovisa sina investeringar i enlighet med den föreslagna finansieringsmetoden krävs vissa förändringar i myndigheternas redovisningsmetoder. Som framgår av propositionen har riksrevisionsverket under våren 1989 fått i uppdrag att utreda och lämna förslag till hur det statliga ekonomiadministrativa systemet bör vara utformat i framtiden. Som ett led i detta arbete utvecklas även en ny redovisningsmodell, som innebär att statsmyndigheternas redovisningsmetoder anpassas till de metoder som är vedertagna inom övriga samhällssektorer. Vad gäller de myndigheter som skall ingå i försöksverksamheten, om man undantar riksgäldskontoret, redovisar de redan i dag sina anläggningstillgångar i en balansräkning, varför inga ändringar i nuvarande redovisningsmetoder behövs för att genomföra försöksverksamheten. I reservation 2 framförs förslag om ändrade regler för affärsverkens finansiering av investeringar. Utskottet anser att man i denna fråga bör avvakta de förslag som kommer att föreläggas riksdagen senare i vår med anledning av riksgäldskommitténs betänkande Riksgäldskontoret — en finansförvaltning i staten. Remisstiden för betänkandet har nyligen gått ut, och förslagen är under beredning i regeringskansliet.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 Lars Tobis son kan med viss tillförsikt se tiden an, eftersom förslagen i motionen från januari 1990 till viss del överensstämmer med riksgäldskommitténs förslag, som jag nyss nämnde, i betänkandet Riksgäldskontoret — en finansförvaltning i staten. Förslaget framlades 1989. Det har därefter varit på remiss och är under beredning i regeringskansliet.

Herr talman! Vi håller i detta land sedan många år tillbaka på att bygga upp ett registreringssystem som är ganska enastående. Det registreringssystemet är baserat på något jag skulle vilja kalla en svensk uppfinning, nämligen personnumret. I register efter register för vi in personnumret som identifikationsbegrepp. På detta sätt skapar vi ett samhälle där vi utomordentligt noga håller reda på varje individ. Varför gör vi det? Jo, det är väldigt praktiskt och bra ur statsmaktens synpunkt att kunna hålla reda på individerna och vad de gör för någonting. Men hur går det med den personliga integriteten? Det som finns i betänkandet om tullregisterlag är bara ett av alla dessa nya register som byggs upp. Jag skulle vilja att man begränsade användningen av personnummer. Nu går det t.o.m. så långt att postorderföretag och tidningar använder personnumret som identifikationsbegrepp i stället för att använda namn, telefonnummer eller annat. Jag vill inte påstå att tullen skulle använda telefonnummer, men det borde kunna räcka med de första sex siffrorna i personnumret. Vi får passa oss när vi bygger upp register efter register på detta sätt. Jag hävdar att tullen skulle klara sina uppgifter även utan de fyra sista siffrorna. Jag vill yrka bifall till miljöpartiets reservation i denna fråga.

Herr talman! Den nuvarande tullagstiftningen infördes år 1974. En av de viktigaste förändringarna då var införandet av tulldeklarationen. Tullverket hanterar i dag ca 40 miljoner dokument, och tillväxten är omkring 5 90 per år. Riksdagen har tidigare beslutat om en datorisering av tullrutinerna, och i dag har vi att ta ställning till att i begränsad omfattning ta i bruk datorsystemet som skall starta den 1 juni i år. Dagens ärende, tullregisterlag m.m., har framtagits av tulldatalagutredningen, som föreslår att tulldatasystemet skall regleras i en särskild register lag. Utredningen föreslår också vissa ändringar i tullagen och lagen om straff för varusmuggling. Tullregisterlagen reglerar grundläggande frågor om tulldatasystemet samt frågor som är mer specifika för de delar av systemet som först skall tas i bruk. Det gäller exportsystemet och delar av transitsystemet som rör exporten. Beträffande importsystemet och återstående delar av transitsystemet avser regeringen att senare återkomma till riksdagen med förslag. Datoriseringen av tullklareringen innebär att tullens dokument i framtiden i stor utsträckning kommer att lämnas i form av elektroniskt överförda uppgifter. Det nya dataregistret skall användas för fastställande av uppbörd, restitution och redovisning av tull, annan skatt och avgifter som skall betalas till tullverket. Registret kommer också att användas för övervaknings-, kontrolloch revisionsuppgifter samt för statistik. Det är tillåtet att ur registret hämta uppgifter ur ett ärende i samband med tullmyndighetens förundersökning av det ärendet. Att använda tullregistret för brottsspaning är däremot förbjudet. Där skall tullens spaningsregister användas. Vilka uppgifter som får finnas i tullregistret regleras av tullregisterlagen. Där anges även i vilken omfattning sambearbetning får ske med andra register samt vilka regler som gäller för grundläggande sökbegrepp, terminalåtkomst och gallring. Herr talman! Inför skatteutskottets beredning av tullregisterlagen har vi inhämtat upplysningar från generaltullstyrelsen och från datainspektionen samt två yttranden från konstitutionsutskottet. Ärendet har således mycket noggrant synats av skatteutskottet. Särskilt stor uppmärksamhet har vi ägnat integritetsproblemen. Vi anser att våra förslag uppfyller mycket högt ställda krav när det gäller skyddet för den personliga integriteten. Betänkandet har utformats i stor enighet, vilket kan avläsas i att endast två reservationer fogats till betänkandet. I reservation nr 1 av miljöpartiet begär man ett tillkännagivande till regeringen om användningen av de fyra sista siffrorna i personnumren. Här vill jag till Claes Roxbergh säga att personnummer endast kommer att användas i undantagsfall. För att ett personnummer skall vara användbart är det helt nödvändigt att de fyra sista siffrorna — de som gör numret unikt — finns med. Här vill jag framhålla att det ställs mycket höga krav på de företag som kommer att få fullgöra denna myndighetsuppgift.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

Prot. 1989/90:101 Herr talman! I reservation 2 tas upp de risker för missbruk som helt klart — 5 april 1990 finns, precis som Sverre Palm påpekade, och de bristande kontrollmöjlighe ter som ett genomförande av det här förslaget att i vissa fall överlåta kon NK rihetstrollbefogenheterna till speditionsföretag skulle leda till. 2 ; udsmannen Mot bakgrund av de riskerna yrkar jag bifall till reservation 2, som är fo — ?C/ Statens prisoch konkurrensverk

Herr talman! I detta betänkande behandlas anslagen till näringslivsombudsmannen och statens prisoch konkurrensverk. När det gäller anslagsbeloppets storlek är vi helt eniga i utskottet. När man behandlar frågan om anslaget vill man självfallet också diskutera verksamheten och effektiviteten. I den frågan har vi litet olika uppfattningar. När det gäller näringsfrihetsombudsmannen har vi i folkpartiet förra året och i år motionerat om att vi måste höja effektiviteten genom att förkorta handläggningstiderna. Det har inte hänt någonting, och vi vidhåller dessa yrkanden. Vi har av näringsfrihetsombudsmannen fått veta att det finns vissa problem som gör att handläggningstiderna blir långa. Vi vet också att de tenderar att bli längre och längre för varje år. År 1980 tog det i genomsnitt 6,5 månader att handlägga ett ärende. År 1987 hade handläggningstiden ökat till 6,7 månader, och två år senare, i fjol, hade den ökat med ytterligare en månad. Så här kan det naturligtvis inte fortsätta. Det är inte bra. I synnerhet små företag är mycket känsliga och har små marginaler, och de kan inte vänta i åratal på uteblivna leveranser eller frågor som man inte kommer till rätta med, utan dessa företag går i konkurs. Det är många ärenden som drar ut mycket långt på tiden. De företagen klarar helt enkelt inte detta ekonomiskt. Socialdemokraterna svarar nu att det finns en konkurrenskommitté som arbetar med de här frågorna. Det gör det visserligen. Men konkurrenskommittén har hittills inte kommit med något förslag på detta område. Så länge . den inte har gjort det tycker vi att det är mycket viktigt att man fortsätter att trycka på, för den här ordningen kan inte få fortsätta. Regeringen måste faktiskt göra någonting. Om man inte vill gå in och ge 93 några nya direktiv till konkurrensutredningen eller kommittén får väl regeringen på något sätt ta ett initiativ utanför dessa, men någonting måste hända. Det finns en motion från miljöpartiet i vilken man föreslår att näringsfrihetsombudsmannen skall slås samman med statens prisoch konkurrensverk. Vi i folkpartiet ställer oss öppna inför detta. Hur man skall samordna arbetet, eller om man helt enkelt skall organisera sig samman, har vi inte tagit ställning till. Det vill vi lämna öppet. Vi kan inte stå här i dag och säga att detta innebär en besparing. Men det är inte uteslutet. Det skulle kunna innebära en besparing. Vi i folkpartiet vill anslå samma belopp som tidigare, men om en effektivisering sker, kanske genom att man samordnar verksamheten på något sätt, kan man vinna resurser på detta vis. Vi tror att det finns många frågor där dessa myndigheter trampar in på varandras område och att man utreder och arbetar dubbelt. Vi tror att det går att effektivisera detta arbete. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet och som folkpartiet, miljöpartiet och moderata samlingspartiet står bakom.

Herr talman! Konkurrens på lika villkor är inte bara en hörnsten för marknadsekonomin, det är också något som alla med sinne för rättvisa — fair play - instinktivt känner måste försvaras. Dess värre finns det hos enskilda näringsidkare en lika stark önskan att få vara ensamma på marknaden. I ett samhälle som hyllar tillväxten som livsideal blir konkurrensbegränsningar det bekvämaste sättet för den smarte och uppfinningsrike att uppnå en snabb tillväxt av affärerna. Tyvärr visade det sig att sådana manipulationer genom mutor och hot ibland lyckas; det må gälla t.ex. bland guldsmedskedjor eller jeansförsäljare. Vårt samhälle är mycket komplicerat, och det är praktiskt taget omöjligt för den enskilde konsumenten att bekämpa sådana tendenser. Konsumenterna måste slå sig samman. I vissa länder sker detta på privat basis, såsom i Ralph Naders konsumentrörelse i USA. I Sverige har staten sedan länge tagit huvudansvaret för att stödja konsumenterna. Vi vet att den nuvarande organisationen av detta arbete tyvärr har vissa brister. Samhällets organ behöver för det första fakta om hur priser och konkurrens fungerar. För det andra behövs det en instans som ingriper när konkurrensen inte fungerar och affärsidkarna skor sig på ett ohemult sätt. För dessa båda uppgifter har vi SPK och NO . Miljöpartiet har ställt sig bakom två krav. För det första måste NO:s ingripanden ske snabbare, men naturligtvis utan att rättssäkerheten äventyras. För det andra måste organisationen göras smidigare för att det första kravet skall vara genomförbart. Det har visat sig att NO-ämbetet är en alltför liten organisatorisk enhet för att snabbt göra omprioriteringar och ingripanden när nya behov dyker upp. Det förefaller naturligt att slå samman NO-enheten med den organisation, SPK, som ger NO den prisinformation som behövs för att NO skall ha basfakta för sitt agerande. Det minsta man kan göra är att allvarligt utreda den idén. Det här tycker vi att riksdagen skall tala om för regeringen. Men det tycker inte utkottsmajoriteten, som uppenbarligen ömmar för regeringens känslor och föreställer sig att regeringen skulle bli bedrövad om den fick en så klar uppmaning från riksdagen. Eftersom jag tror att regeringen tål mycket mer än så, yrkar jag bifall till reservationen. Klarspråk är nämligen alltid det bästa i politiken.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 29 handlar om näringsfrihetsombudsmannen och statens prisoch konkurrensverk. Utskottet har enhälligt tillstyrkt de anslag som regeringen föreslagit i budgetpropositionen. I två motioner har förslag väckts om NO:s handläggningstider och sammanslagning av NO och SPK. Kraven är att handläggningen av konkurrensärenden skall effektiviseras. Moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet har följt upp motionerna i en reservation, där man hävdar att kammaren redan nu skall besluta om åtgärder för effektivare handläggning. Jag kan konstatera att utskottet instämmer i motionskraven om en effektiv handläggning av konkurrensärenden. Det är dock så att det pågår en utredning som har till uppgift att se över och komma med förslag till just det som krävs. Konkurrenskommittén, som tillsattes för drygt ett år sedan, skall vara färdig senast i slutet av detta år. Utskottets majoritet anser att det är klokt att invänta de förslag som kommittén kommer med innan beslut fattas. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 29 och avslag på reservationen.

Herr talman! Jag är litet besviken över att Sven-Åke Nygårds inte har något att tillföra utöver vad som har sagts i utskottet. Där säger man att man instämmer med oss reservanter och att problemen är stora. Men det stannar vid detta. Man vill inte vidta några åtgärder, och man tycker inte att det finns anledning att ta några initiativ. Sven-Åke Nygårds berör inte frågan om en effektivisering och bättre utnyttjande av resurserna vid en samorganisering av NO och SPK. Finns det inga tankar, ingen framåtvilja, inget försök att ta itu med dessa frågor? Vi tycker att det är litet svagt att bara konstatera att detta är ett stort problem men inte vilja ta initiativ.